Herr talman! Om jag inte är fel underrättad har det socialdemokratiska kommunalrådet Sören Mannheimer uppvaktat regeringen med en hemställan om att de två aktuella skolorna skulle få vara kvar. Därför tror jag att myndigheterna i Göteborg är informerade om vilken typ av undervisning som försiggår vid samskolan i Göteborg. Utbildningsministern inledde med att säga att det är det allmännas uppgift att erbjuda god utbildning. Sedan tillade han: utan hänsyn till bostadsort och utan hänsyn till föräldrarnas inkomster. Man frestas fortsätta uppräkningen och säga: utan hänsyn till föräldrarnas åsikter. Det är ju precis så det förhåller sig i dag. Att föräldrarna har synpunkter på valet av utbildning för sina barn är en omöjlighet. I stället gör man det svårt för de alternativa skolorna att verka. Utbildningsministern säger vidare att man inte vill medverka till en social skiktning i utbildningsväsendet. Nej, det vill inte vi i folkpartiet heller. De fristående skolorna i allmänhet har inte den profilen. Om vi studerar vilka yrken föräldrarna till eleverna vid de två Göteborgsskolorna har, finner vi att de flesta yrken är representerade. Även andra skolor har elever vilkas föräldrar har olika utbildning och olika yrken. De här skolorna är också angelägna om att ta hand om elever som har speciella problem. De har t.o.m. en speciell kvot i vad gäller intagning av elever med sociala problem. När det gäller vertikala skolor säger utbildningsministern att det finns sådana på flera håll i glesbygden. Ja, men det gäller inte i Stockholm. Höglandsskolan var faktiskt den enda vertikala skolan i Stockholm, och den var dessutom en liten skola som föräldrarna valt för sina barn. Jag tycker att det skall väga mycket tungt att det är föräldrarnas åsikter som skall vara avgörande. Vi vet ju, och det visar också Sixten Marklunds utredning om de fristående skolorna, att det är de skolor som har samma mål som föräldrarna som uppvisar de allra bästa resultaten när det gäller inlärningen och elevernas prestationer. Min fråga kvarstår alltså: Vilka ytterligare friheter tänker regeringen ge föräldrarna i den budgetproposition som kommer till hösten? Vi har ännu inte sett att valfriheten utökats som man skulle kunna vänta sig.

Herr talman! Utbildningsministern betonade i sitt svar på min fråga att skolväsendet skall vara till nytta för den enskilde eleven. I interpellationssvaret säger dock utbildningsministern, som intäkt för att inte bevilja statsbidrag till de aktuella skolorna i Göteborg, att dessa inte tillför det allmänna skolväsendet någonting nytt och att de därför inte skall ha statsbidrag. Men då är det väl ändå inte, herr utbildningsminister, den enskilde elevens intressen som man har tagit hänsyn till utan statsnyttans — det går det väl inte att komma ifrån. Sedan något om Hugo Hegelands artikel, i vilken herr Hegeland tydligen har uttalat sig om social skiktning. Den diskussionen bör utbildningsministern föra med Hugo Hegeland och inte med mig.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat vad jag tänker göra för att löftet i regeringsförklaringen om att bereda alla under 20 år plats i gymnasieskolan skall kunna uppfyllas. Hon hänvisar till en rapport tidigare i höstas från skolöverstyrelsen om att 5 000 16 och 17-åringar saknade gymnasieplats. Detta skulle motsvara 4 96 av alla sökande i åldersgruppen, vilket skulle vara en försämring mot förra året, då 3,1 26 var utan plats. Ylva Annerstedt påminner också om folkpartiets partimotion vid förra riksmötet om ytterligare 4 000 platser och säger att med en sådan ökning skulle nästan alla som sökt ha fått en plats i gymnasieskolan. Här vill jag först med helt färsk statistik göra klart att intagningsläget för ungdomar faktiskt inte är sämre i år än förra året. Jag skall sedan gå över till vad som konkret kan göras för att förbättra situationen och därmed uppfylla regeringsförklaringens löfte på det här området. Jag har från SÖ inhämtat att det vid ett senare mättillfälle — den 15 september — inte var 5 000 utan 3 700 16 och 17-åringar som sökt men inte kommit in i gymnasieskolan. Det innebär 3,2 20 av de sökande, alltså praktiskt taget samma andel som förra året. Men vilka är då orsakerna till att vissa ungdomar inte kommer in i gymnasieskolan? Det finns flera orsaker, och jag tycker att det är viktigt att förutsättningslöst göra dem klara för sig i denna fråga, som så ofta debatterats här i kammaren. Låt mig börja med årets situation. Trots att de sökande 16 och 17-åringarna utan gymnasieplats nu alltså är 3 700, skulle den ökning med 4 000 årselevplatser, som folkpartiet ville ha, ändå inte ha räckt till för att ge alla 16 och 17-åringar en plats. Skälen är åtminstone tre. Eftersom det går åt tre årselevplatser för en intagningsplats på en treårig utbildning, två på en tvåårig osv., skulle de 4 000 årselevplatserna bara ha räckt till ca 1 700 intagningsplatser. Dessa skulle vidare med bara liten och för övrigt rent teoretisk marginal ha räckt till för alla de 1 540 16 och 17-åringar som bara hade gjort ett enda val till gymnasieskolan. Det var alltså 1 500 av 3 700, eller fyra av tio bland dem som inte kom in, som bara kunde tänka sig att gå på en enda utbildning bland de hundratals linjer och specialkurser som erbjuds i gymnasieskolan direkt efter grundskolan! Härtill kommer slutligen problemet med vakanta platser, vilka blivit allt fler under de senare åren. Åtminstone en del av dessa är av den arten att de inte kan undvikas. Jag räknar samtidigt med att det nya, mer elevrelaterade statsbidragssystemet skall kunna bidra till en mer rationell organisation. När jag kallade marginalen för rent teoretisk syftade jag på att de elevantal vi här talar om gäller för hela riket. I detta ligger flera problem, när det gäller de enskilda elevernas situation. Jag skall här bara ta upp ett par ytterlighetsexempel. Ca 120 av de drygt 1 500 16 och 17-åringarna, som bara hade ett val till gymnasieskolan, hade gjort så udda val att de — räknat över hela riket — aldrig hade kunnat bilda en enda klass av minsta tillåtna storlek, nämligen åtta elever. Denna grupp ungdomar skulle alltså inte kunna få sina val tillgodosedda, ens om de vore beredda att resa över halva Sverige till en skola! Det är givetvis lättare att starta klasser i populärare utbildningar, t.ex. till frisör eller kosmetolog. Vi kan dock inte räkna med att det tusental ungdomar som har valt dessa utbildningar i första hand skulle fördela sig så jämnt över landets gymnasieskolor, att de kunde fylla drygt 60 klasser jämnt upp med praktiskt taget 16 elever i varje. Vi måste anta en stor resebenägenhet hos de sökande för att inte en del klasser skulle bli sämre fyllda. Vakanser skulle uppstå, och totalt skulle det behövas fler klasser — med ökade kostnader som följd, bara för dessa två utbildningar. Jag vill betona att jag med mina exempel bara försökt belysa det omöjliga i att tillgodose varje enskild individs önskemål. Jag har inte avsett att gå in i de bedömningar som i vanlig ordning skall göras på olika nivåer av lämpligt utbildningsutbud i förhållande till arbetsmarknaden. Till den frågan vill jag återkomma. Sammanfattningsvis har vi med gymnasieskolans mycket breda utbud i vissa fall stora problem att anpassa antalet intagningsklasser till elevernas sökande. Det finns ingen universalmetod för att komma till rätta med dessa problem. En viktig slutsats som jag för min del vill dra är att debatten om intagningen till gymnasieskolan hittills kanske väl mycket har förts i rena siffertermer. Som jag ser det gäller frågan mer elevernas val och — främst — utbildningens innehåll. Detta håller vi också som bäst på med att analysera i beredningen av förslagen om en förändrad yrkesutbildning. Det är enligt min mening på det området som vi har mest att göra. För mig blir den naturliga början att söka korta köerna till gymnasieskolan där de är längst. Längst är köerna till ett antal yrkesutbildningar. För något år sedan fick hela 93 96 av dem som sökte till en treeller fyraårig linje sina val tillgodosedda, medan det bara var en mindre andel, nämligen 79 96, av dem som sökte till en yrkesutbildning som kom in på den valda studievägen. I årets intagning kan detta belysas med siffror från t.ex. el-teleteknisk och livsmedelsteknisk linje, där totalt inemot 1 000 ungdomar under 20 år stod utan plats. Samtidigt var det bara litet över 250 ungdomar i samma åldersgrupp som blev utan plats på någon av de fem treoch fyraåriga linjerna. Denna bild är inte ny för året utan tvärtom typisk för de senaste 10—15 åren. Försöken att anpassa utbudet efter elevernas val har gått betydligt trögare på det yrkesinriktade området än på det teoretiska. Jag anser att detta är särskilt olyckligt, eftersom de elever som väljer en yrkesinriktad studieväg oftare har sitt val som det enda tänkbara och realistiska än de av deras kamrater som väljer bland de teoretiska utbildningarna, som det ju dessutom är mycket lättare att komma in på. Särskilt när det gäller de yrkesinriktade studievägarna spelar kommunernas vilja och möjligheter att starta utbildning en stor roll. Jag avser därför att med det snaraste ta upp frågan om en utbyggnad av vissa yrkesutbildningar med företrädare för skolhuvudmännen, såväl de primärkommunala som de landstingskommunala. På de senares område är vårdlinjen av särskilt intresse med hänsyn till elevernas val. Över 15 26 av dem som är under 20 år och sökt till den linjen har inte kommit in. Jag lägger också en särskild vikt vid diskussioner om att bygga ut yrkesutbildningen på sådana områden där gymnasieskolan aktivt kan bidra till en önskvärd regional utveckling och balans på arbetsmarknaden. Utbildning på gymnasial nivå har enligt allt fler bedömare börjat ses som en mycket viktig lokaliseringsfaktor. Tillgång till välutbildad arbetskraft är ett primärt behov hos industrin. Om vi kan nå fram längs de vägar som jag här har visat på, når vi ett dubbelt mål — till gagn för både eleverna själva och en god regional utveckling.

Herr talman! Först ett tack till utbildningsministern för svaret, som visserligen redovisar tänkta initiativ för hur man på sikt skall kunna förbättra gymnasieintagningen, men inte ger något svar på hur de 3 700 ungdomar som just nu står utan gymnasieplats skall få sin utbildning. Även om den senaste statistiken är glädjande så till vida att det inte är 5 000 utan 3 700 som är utan gymnasieplats, kvarstår det faktum att situationen inte är ett dugg bättre i år än förra året. Jag inser väl att det inte finns någon universalmetod för att tillförsäkra alla elever en gymnasieplats, likaså att somligas val kan vara så udda eller specifika att de inte med rimliga insatser går att tillfredsställa. Men med fler platser till förfogande kan man uppenbarligen ge fler elever plats i gymnasieskolan. Utbildningsministern raljerar en smula över att folkpartiets förslag om ytterligare 4 000 platser ändock inte skulle ha räckt till. Vi grundade vårt ställningstagande på skolöverstyrelsens beräkningar, de mest tillförlitliga beräkningar som är tillgängliga under allmänna motionstiden. SÖ:s bedömning var uppenbart i underkant, men regeringen har tydligen missbedömt situationen ännu mer. Utbildningsministern kunde ändå kosta på sig erkännandet att med vårt förslag hade faktiskt ytterligare 1 700 elever kommit in i gymnasieskolan. Det är farligt att låta det bästa bli det godas fiende. Med utgångspunkt i vårt förslag och med en vilja till flexibilitet hade kanske de flesta elever kunnat få sin gymnasieplats nu. Utbildningsministern talar om att debatten om gymnasieintagningen mer borde handla om utbildningens innehåll. Jag håller med om att det är en mycket viktig fråga, men för de elever som blev utan gymnasieplats är det ändå viktigast att först komma in. Statsrådet säger vidare att ”bara” drygt 250 ungdomar blev utan plats på de treoch fyraåriga linjerna. Det är dock 250 ungdomar som uppenbarligen är beredda till längre utbildning av något slag — högskolestudier eller någon av gymnasieskolans påbyggnadslinjer — med allt vad det innebär av goda samhällsinsatser. Statsrådet tar också upp frågan om utbyggnad av vissa yrkesutbildningar. Med tanke på de goda resultat som alltid visats vid lärlingsutbildning förutsätter jag att statsrådet menar att utbyggnadsåtgärderna också skall gälla denna utbildning. De åtgärder som svaret redovisar är alla åtgärder på lång sikt, som är naturliga i ett normalt utvecklingsarbete i utbildningsväsendet. Regeringsförklaringen brukar, om inte annat anges, avse den närmaste tiden. Med tanke på att socialdemokraterna sagt samma sak i två tidigare regeringsförklaringar måste vi få besked. När är det egentligen som alla under 20 år skall få plats i gymnasieskolan?
Herr talman! Jag vill på frågan om lärlingsutbildningen och den företagsförlagda utbildningen helt kort svara att det är ett ämne som bör behandlas i samband med den reformering av den yrkesinriktade delen av gymnasieskolan som vi förutser skall komma att ske. När det gäller hela antalet platser i gymnasieskolan bereder vi nu det förslag som skolöverstyrelsen har lagt fram och återkommer med förslag till riksdagen i budgetpropositionen. Jag vill också poängtera att jag ingalunda avsett att ironisera över det förslag om ytterligare 4 000 årselevplatser som folkpartiet motionerat om. Jag har tvärtom påpekat att det — om det blivit riksdagens beslut — hade kunnat ge plats åt ytterligare ett antal elever, dock inte 4 000 som man kanske kan tro när man läser förslaget.
Herr talman! Det faktum att vi varje år har ungefär samma debatt här om gymnasieintagningarna måste väl ändå ge regeringen en fingervisning om att man beräknar antalet intagningsplatser alldeles för snävt. Så sent som i maj hade vi en debatt om intagningsplatserna i Stockholms län. Då förekom uppgifter i pressen om att mellan 1 000 och 2 000 elever skulle stå utan plats om man skulle döma efter de preliminära intagningarna. Nu vet vi att det för Stockholms del faktiskt är 1000 av de allra yngsta ungdomarna, dvs. 16-åringarna, som står utan gymnasieplats, oräknat de äldre för att inte tala om 20-åringarna. Om regeringen hade gjort någonting under de månader som stod till buds, eller genast i maj när man fick beskedet, hade många av dessa elever faktiskt haft en plats i gymnasieskolan i dag. Det är viktigt att just de allra yngsta med detsamma slussas in i utbildning, så att de inte hamnar utanför utbildningssystemet. Vi vet ju ändå att de direkta övergångarna är de bästa för eleverna, eftersom de allra yngsta har svårt att få lämplig sysselsättning i väntan på utbildning. Alla de utfästelser som gjorts i olika regeringsdeklarationer har alltså bara varit tomma löften — man säger att man skall ta initiativ, att man skall ta upp överläggningar, men ännu har man ingenting gjort. När det gäller de vårdutbildningar som utbildningsministern tar upp har jag under den korta tid som stått till buds, dvs. helgen, inte haft möjlighet att skaffa mig ytterligare uppgifter. Men jag vill ändå säga att det är oerhört alarmerande att 15 26 av de sökande inte har fått plats samtidigt som sjukvården ropar efter personal. Detta kan inte vara någon situation som har uppkommit just nu. Det skulle vara intressant om utbildningsministern utvecklade det litet närmare.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har bett mig redogöra för min bedömning av beredskapsläget i fråga om hälsooch sjukvården i krig. Mitt svar lämnas efter samråd med socialministern. Hälsooch sjukvården i krig bör ses som ett sammanhängande system med civila och militära delar. Huvuddelen utgörs av den civila hälsooch sjukvården som omställts för krig. Den militära sjukvårdsorganisationen kompletterar den civila främst avseende akut omhändertagande och transporter. 11982 års försvarsbeslut uppmärksammades hälsooch sjukvården som en av de svagaste länkarna i totalförsvaret, främst mot bakgrund av den otillfredsställande beredskapen vad gäller försörjning med sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. I försvarsbeslutet preciserades den långsiktiga inriktningen av hälsooch sjukvården i krig. Därvid prioriterades åtgärder för att tillgodose krigsbehovet av sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär samt läkemedel och utbildning. I försvarsbeslutet angavs vidare några områden där underlaget inte var tillräckligt för att bedöma den långsiktiga inriktningen. Dessa områden var sjukvårdens skydd, sjuktransporter samt utnyttjande av hälsooch sjukvårdspersonal i krig. Ekonomiska resurser avdelades i 1982 års försvarsbeslut förutom till försvarsmakten till socialstyrelsen avseende den civila hälsooch sjukvårdens beredskap i krig. Sedan år 1982 har åtgärder vidtagits för att förbättra sjukvårdsberedskapen, bl.a. genom omorganisering och modernisering av stora delar av de militära sjukvårdsoch sjuktransportresurserna och genom utökad lagring av sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. Genomförandet av 1982 års försvarsbeslut har försenats i vissa delar. Den nu sittande försvarskommittén, 1984 års försvarskommitté, har funnit skäl att särskilt uppmärksamma behoven av förbättringar inom vissa områden av den civila delen av totalförsvaret. Dit hör hälsooch sjukvården, telekommunikationerna och elförsörjningen. I de anvisningar för det civila totalförsvarets programplanering som regeringen lämnade i februari 1986 har regeringen betonat behovet av förbättringar inom hälsooch sjukvården i krig. Enligt min mening måste vi ha ett starkt och allsidigt sammansatt totalförsvar. Vi måste vara beredda att möta angrepp med militära medel, men vi måste samtidigt kunna klara försörjning, kunna ge skydd åt civilbefolkning, upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som transporter, energiförsörjning och produktion men även och inte minst ha en väl fungerande sjukvård i krig. Sjukvårdsfrågorna får inte ha en sekundär roll i beredskapsplaneringen. Socialstyrelsen och överbefälhavaren har till regeringen överlämnat programplan m.m. för funktionen hälsooch sjukvård i krig. Detta material övervägs nu både av försvarskommittén och inom regeringskansliet. Som jag nämnde tidigare har både försvarskommittén och regeringen i sina anvisningar framhållit behovet av förbättringar inom hälsooch sjukvården i krig. Jag utgår från att försvarskommittén i sitt slutbetänkande i december i år kommer att lämna förslag till lämpliga åtgärder för att förbättra beredskapen på detta område. Hälsooch sjukvården i krig kommer att bli en av de viktiga frågorna i 1987 års försvarsbeslut.

Herr talman! Tillåt mig att tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Jag hade utbett mig en redogörelse för försvarsministerns bedömning av läget för hälsooch sjukvården i landet om vi skulle drabbas av ett krig inom de närmaste åren och därvid även bett honom att redovisa sina ambitioner att snarast möjligt tillgodose de stora brister som gång på gång påvisats på detta område. Samtidigt som försvarsministern framhåller att både regeringen och försvarskommittén är medvetna om de fortsättningsvis bestående svagheterna och bristerna i fråga om våra resurser att tillgodose sjukvården under krigsförhållanden, tycks försvarsministern inte vara beredd att agera förrän försvarskommittén lämnat sitt slutbetänkande och — förmodar jag — regering och riksdag under nästa år fattat ett nytt, övergripande försvarsbeslut. Samtidigt som jag har en viss förståelse för detta måste jag emellertid också beklaga den ytterligare fördröjning av en under alla omständigheter ofrånkomlig uppbyggnad av nödvändiga materiella resurser, som detta innebär. Socialstyrelsens programplan 1987—1992 är — liksom de tidigare — en skakande läsning. Den redovisar ett faktiskt årligt medelsbehov för oundgängliga investeringar och åtgärder som är mer än dubbelt så stort som den ram regeringen angivit för programplaneringen. Herr talman! Det är inte av okynne som jag riktat denna interpellation till försvarsminister Roine Carlsson. 1982 hade jag anledning att vid två tillfällen diskutera hithörande problem med dåvarande statsrådet Ahrland, och 1983 resp. 1984 blev det statsrådet Sigurdsens tur. Damerna hade tyvärr inte mycket substantiellt att komma med. Statsrådet Sigurdsen menade 1984 att de påtalade bristerna i socialstyrelsens dåvarande programplan borde kunna vara avhjälpta 1987. Dit är det nu knappt två månader. Den nu föreliggande ambitiösa programplanen ger inga hållpunkter för att så skulle bli fallet. Sådana växlar har försvarsministern nu i varje fall aktat sig för att utställa. Jag är tacksam för att försvarsministern inte, som en av sina företrädare, lämnat över min interpellation till någon socialminister utan svarat själv. Det känns liksom riktigare så. För 50 år sedan fick jag min första militära utbildning i Karlskrona och fyra år senare kunde jag, en vecka efter inryckningen som värnpliktig läkare vid Sjömanskåren där, under sjukmönstringen höra en röst i radion som meddelade att främmande trupper under natten besatt Danmark och landstigit i Norge. Det föll därefter på min lott att som ensam läkare ansvara för den militära och civila sjukvården inom ett område på 4 kvadratmil fastland och öar kring den numera så välbekanta Gåsefjärden. Jag har med rörelse konstaterat i rullan att försvaret fortfarande räknar med mina tjänster, om så skulle erfordras. Det är bl.a. därför jag så envist bevakar detta område i riksdagen. Inte bara de sjuka och skadade utan lika mycket de som förväntas skola ta hand om dem kan begära att rimliga resurser ställs till förfogande. 1980, för sex och ett halvt år sedan, hoppades en av försvarsministerns företrädare, Eric Krönmark, att de materiella bristerna i sjukvårdsberedskapen skulle vara undanröjda inom mindre än fem år. 1982 — när RRV uttalat att den dåvarande programplanen visade ”en skrämmande bild av brister” — trodde den dåvarande sjukvårdsministern, Karin Ahrland, att man skulle kunna komplettera befintliga brister om det blev krig. Sanningen är förstås att det då i allmänhet är för sent. Statsrådet Sigurdsen uppgav året därpå att ”mycket återstår att göra”, men väntade på en ny utredning som skulle bli klar i juni 1983. Året därpå ansåg statsrådet Sigurdsen att bristerna skulle kunna vara avhjälpta vid periodens slut, dvs. från nu räknat nästa år. Om vi ser efter i socialstyrelsens senaste programplan för 1987—1992, så finner vi att ”endast en mindre del av läkemedelsbehovet för den tillkommande krigsfallsbelastningen finns för närvarande anskaffad”. Så är det med den saken, och så är det med nästan alla andra områden av sjukvårdsberedskapen i krig. Sanningen är att om man har en total budgetram, så ökar driftskostnaderna oavbrutet på investeringsdelens bekostnad. Det är nog ett understatement när försvarsministern i sitt svar säger att genomförandet av 1982 års försvarsbeslut på detta område ”har försenats i vissa delar”. Herr talman! Statsråden Ahrland och Sigurdsen besvärades måhända av konstitutionella begränsningar. Sådana borde inte behöva besvära försvarsministern, som på ett förtroendeinjagande sätt följt arméns krigsförbandsövningar. Tidigare kontakter med Roine Carlsson har gett mig intrycket att han är karl för sin hatt. Och detta borde vara särskilt uttalat om den — som vi sett på bilderna — är av stål. För snart fem år sedan anmodade jag den dåvarande sjukvårdsministern att ”ta befälet” , men det ville hon inte. Jag tillåter mig att på nytt rikta samma uppmaning nu till Roine Carlsson: Skrivborden tyngs av havererade programplaner. Ta tag i den senaste och förvandla den till materiel och — utbildad — personal omgående och inte vid eller efter programperiodens slut.

Herr talman! Det här är en mycket angelägen interpellation, och jag tycker att det är bra att detta kommer upp till diskussion före den stora försvarsdebatten till våren. Det är mer än tio år sedan de ansvariga för hälsooch sjukvården i krig slog larm om dessa förhållanden. Det var redan då ett gammalt problem. Socialstyrelsen sade inför 1977 års försvarsbeslut att resurserna var otillräckliga, att läget var katastrofalt och att någonting måste göras ganska snabbt. Vi har ju hört här hur Gunnar Biörck i Värmdö redogjort för vad som hänt under 1980-talet, och man kan säga att det helt enkelt är katastrofalt. Det är inte bara fråga om en sådan enkel sak som engångsförpackningar för sjukvårdsmateriel, som det talas om i interpellationssvaret. Det är i och för sig illa nog att man inom t.ex. civilförsvaret bytt ut gammal sjukvårdsmateriel som kan steriliseras och användas på nytt mot engångsförpackningar. Om det ändå vore så enkelt. Detta är katastrofalt i och för sig, men det är en mycket liten del av problemet. Socialstyrelsen har med hjälp av konsulter låtit utreda vad som skulle kunna hända vid våra stora sjukhus såsom Akademiska i Uppsala, Södersjukhuset och Karolinska här i Stockholm i händelse av krig. Jag talar då om ett konventionellt krigsfall och inte om kärnvapenkrig. Då har vi kanske inte anledning att diskutera vare sig det ena eller det andra. Utredningarna har visat att man kanske inte skulle kunna utföra någonting alls vid dessa stora sjukhus eller att sjukhusen i mycket ringa grad skulle komma att fungera. Där finns inga säkra utrymmen. Där finns inte tillräckliga reservaggregat för att tillhandahålla elektrisk ström. Sjukhusen ligger öppet i stora koncentrationer, och det är lätt att slå ut dem. Man kan ju fråga sig hur det skulle se ut efter en veckas strider med bekämpning av civilbefolkningen i våra storstäder. Svårt sårade civila människor och soldater från fältsjukhusen blir liggande på uppsamlingsplatser vid transportvägarna, och ingen kan ta dem vare sig fram eller tillbaka. Hur länge tror man att den s.k. försvarsviljan under sådana förhållanden skall kunna upprätthållas i landet? Det talas här om programplaner, och det kan vara intressant att påminna om att anslagen till det militära försvaret för ett budgetår för närvarande ligger på ca 23 miljarder, dvs. 2 300 milj.kr. Anslagen för beredskap och åtgärder inom hälsooch sjukvården i krig ligger i det lägsta alternativet under 100 miljoner, i ett högre alternativ ungefär vid det dubbla, som här har sagts, nämligen några tiotal miljoner över 100 milj.kr. Relationen är alltså 2 300 miljoner för de militära systemen och omkring 100 miljoner för upprätthållande av beredskapen för hälsooch sjukvård i krig. Detta hindrar dock inte att försvarsminister efter försvarsminister stiger fram och läser upp den mening där det sägs att vi skall ha ett starkt och allsidigt sammansatt totalförsvar. Den meningen skrivs år efter år ned av era rådgivare, läses upp och tas in i propositioner och i andra texter. Det är faktiskt en ynkedom att ni inte tar itu med den här frågan på ett seriöst sätt. Beredskapen för hälsooch sjukvården kommer inte att fungera och inte heller det militära försvaret kommer att fungera, om inte en lösning kommer till stånd. Jag vill vidare ställa en följdfråga till försvarsministern om de medel som redan är anslagna. I 1982 års försvarsbeslut anslogs några mindre summor för en förbättring på det aktuella området. På grund av konflikter mellan Landstingsförbundet, dvs. landstingskommunerna, och staten om vem som har ansvaret för att sätta i rörelse de miljoner som man trots allt har fått och göra något på detta område ligger t.o.m. dessa medel outnyttjade. Det är väl detta som åsyftas med uttalandet om att 1982 års försvarsbeslut har försenats i vissa delar. Tänker försvarsministern och regeringen i övrigt göra något åt det här förhållandet? Den frågan berör ju det gamla försvarsbeslutet och borde därför kunna besvaras i dag.

Herr talman! Som jag redan har sagt övervägs socialstyrelsens programplan av försvarskommittén och inom regeringskansliet. Jag har sagt att sjukvårdsfrågorna inte får spela en sekundär roll i beredskapsplaneringen. Jag har vidare sagt att hälsooch sjukvården i krig kommer att bli en av de viktiga frågorna i 1987 års försvarsbeslut. Gunnar Biörck i Värmdö får tills vidare nöja sig med detta uttalande. Jag är således inte beredd att mera i detalj gå in på de frågor som Gunnar Biörck har väckt, så länge som det aktuella arbetet pågår inom försvarskommittén och regeringskansliet. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att det är landstingen som i krig skall svara för verksamheten inom hälsooch sjukvården. Jag är övertygad om att landstingshuvudmännen redan i fred känner ett starkt ansvar för denna uppgift och är beredda att sköta den på bästa sätt. Det finns ingen anledning att se tillbaka och kritisera den långa tid som det tagit att komma i gång med landstingens beredskapsplanering. Vi bör i stället se framåt och sträva efter ett förbättrat klimat för samarbetet mellan stat och landsting.
Herr talman! Jag håller visst med om det. Men det är faktiskt så att några tiotal miljoner i denna utpräglade bristsituation har blivit liggande därför att stat och landsting inte har kunnat komma överens om hur arbetet skall sättas i gång. Om detta upprepas i samband med det nya försvarsbeslutet, så att det inte blir klart vem som har ansvaret för att åtgärder som faktiskt har beslutats här i riksdagen vidtas, kommer vi aldrig ut ur det bottenläge som vi här har talat om. Det gäller här en detaljfråga, som jag egentligen tycker inte är så viktig i detta sammanhang, men den visar ändå något av den nonchalans som trots vackra ord visas när man kommer fram till de reella besluten.
Herr talman! Jag får acceptera att försvarsministern vilar på hanen tills försvarsutskottet och riksdagen i vår tar ställning till den totala försvarsplaneringen.

Om jag inte minns alldeles fel har Landstingsförbundet i sådana här sammanhang hänvisat till begränsningskungörelsen. Jag tror att det behövs ganska mycket handfast övertalning från regeringssidan för att förmå landstingen att leva upp till det ansvar som de så att säga har arbetat sig fram till att få.

Herr talman! Jag vill till Oswald Söderqvist säga att det finns en ekonomisk ram på 115 milj.kr. Hittills har det tecknats avtal i 22 landsting för 104 milj.kr.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det utförliga svaret, som på åtskilliga punkter var välgörande kritiskt. Turkiet har ännu inte uppfyllt utfästelserna att avskaffa undantagstillståndet. Visserligen upphävs det nu i november i ytterligare några provinser, men kommer därefter att kvarstå i 13 turkiska provinser, varav 5 med militärt undantagstillstånd. Vi måste med skärpa framhålla att inget undantagstillstånd är försvarligt sex år efter militärkuppen. Det är givet att de politiska val som förekommit efter militärkuppen under här angivna förhållanden inte kan betecknas som fria. Bannlysningen av politiker drabbar inte bara Ecevit och Demirel, den gäller även andra tidigare parlamentsledamöter och politiker. Det borde vara en självklarhet för ett land som gör anspråk på att vara medlem i Europarådet att genast upphäva sådana restriktioner. Sverige måste tillsammans med andra länder skärpa sin hållning mot den turkiska regeringen. Den uppgörelse som träffades med Turkiet för ett år sedan har inte lett till avsedda resultat. Om inte Turkiet före den 1 februari gjort stora demokratiska förändringar, bör det övervägas att återigen göra anmälan mot Turkiet inför Europakommissionen. Turkiet är skyldigt att liksom alla andra medlemmar i Europarådet följa dess stadga och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det kan inte godtas att det inom Europarådets ram finns en dubbelstandard i dessa avseenden. Varje land har en plikt att tillse att överträdelser och kränkningar av stadga och konvention upphör. Turkiet kan i längden inte vara medlem i Europarådet, om landet inte uppfyller villkoren för medlemskap. Sverige bör givetvis utnyttja alla tillfällen att påverka de turkiska myndigheterna men iaktta en viss återhållsamhet i relationerna i övrigt med Turkiet. Dess värre undviker man i det turkiska parlamentet att ta upp de mest centrala demokratiska frågorna, nämligen en förändring av den odemokratiska konstitutionen, ett avskaffande av den antifackliga lagstiftningen, en omprövning av den ordning som lett till att hundratusentals personer avskedats från sina anställningar eller vägrats anställning av s.k. politiska säkerhetsskäl. Man undviker också att ompröva de regler och beslut som lett till att mer än 8 000 personer av politiska skäl förlorat sina turkiska medborgarskap efter militärkuppen. Även för ett år sedan kunde vi konstatera att pressdebatten var mer fri än de närmaste åren efter statskuppen. Men det som vi i dag måste rikta uppmärksamheten emot är följande. Justitieminister Nejat Eldem offentliggjorde den 20 mars i år att myndigheterna inlett förhör med 203 journalister under de senaste två åren. z ö SAN ; Turkiet av konventionhot om fängelsestraff på upp till två år, för följande yttrande på ett fackligt Som mäns klisa råder möte: Vår målsättning är att få bort fosterlandspartiet. Det gällde det er S g S Många fler exempel skulle kunna ges, men detta får räcka för att belysa att yttrande-, mötesoch organisationsfriheten är mycket bristfällig. Enligt en färsk Amnesty-rapport pågick fram till mars månad detta år inte mindre än 813 politiska rättegångar inför militärdomstolar. Under de senaste sju åren har närmare 50 000 personer dömts till fängelse av sådana domstolar. Där tillgodoses ofta inte de minimikrav som Europakonventionen uppställer för en korrekt rättegång. Utrikesministern säger att det knappast längre förekommer systematisk tortyr i Turkiet. Till detta vill jag säga att enligt officiella uppgifter var antalet anmälningar om tortyr 135 år 1984 och 119 år 1985. Siffran i år torde ligga på samma nivå. Men det är bara ett mindre antal fall som blir anmälda. Amnestys förre generalsekreterare Thomas Hammarberg framförde nyligen på grundval av gjorda undersökningar att tortyr fortfarande är vanligt förekommande i Turkiet. Den turkiske parlamentsledamoten socialdemokraten Cäneyt Canver uppgav att 113 personer avlidit efter tortyr från militärkuppen fram till december 1985. Till detta kommer, vilket kanske är allvarligast, att ca 800 arresterade och fängslade försvunnit under frihetsberövandet efter militärkuppen. Mer än 900 personer har enligt turkiska tidningsuppgifter under de senaste sex åren dömts till döden. Bara en intensiv opinion kan förhindra verkställigheten av dödsdomarna. Trots utfästelser om amnesti för politiska fångar har något sådant förslag ännu inte framlagts vare sig av regeringen eller i parlamentet. I detta sammanhang måste påtalas den diskriminering som de turkiska myndigheterna utsätter de politiska fångarna för. Samtliga politiska fångar får i sina identitetshandlingar en stämpel om att de avtjänat fängelsestraff, vilket är oacceptabelt.

Herr talman! Det är angeläget att vi håller uppmärksamheten på vad som händer i Turkiet levande, också här hemma hos oss. Interpellationssvaret är ganska långt, men jag tycker ändå att tonen i det på något sätt är ganska positiv gentemot den turkiska regeringen. Jag skulle gärna ha önskat att utrikesministern hade varit litet hårdare i sina bedömningar än som framkommer här. Som Hans Göran Franck har sagt: Mycket har verkligen inte hänt, även om vi kanske hoppades att det skulle hända en del saker förra året. Jag tror framför allt att återkallandet av den anmälan som hade gjorts mot Turkiet var olyckligt. Det stärkte den turkiska militärjuntan, som fortfarande finns bakom kulisserna, och den marionettregim som tillkom genom de fingerade val som vi alla känner till. Av den turkiska regeringen och av 63 turkisk press framställdes det också som ett stort framsteg och en diplomatisk framgång för Turkiet att anmälan dragits tillbaka. Det var mycket olyckligt, och det borde inte ha skett. Jag behöver inte här upprepa saker som alla känner till. I interpellationssvaret talas det om DISK, den fackföreningsrörelse som fanns tidigare. Ordföranden och många i ledningen för DISK sitter fortfarande fängslade. Som Hans Göran Franck framhöll kan inte ens ledarna för Tärk-Is — vari ingår de föreningar som betecknats som svarta eller gula, eller vad man nu vill kalla dem — som ändå har godkänts av regimen, yttra sig utan att bli straffade. Bara detta säger ju något om hur jämmerligt tillståndet är. Jag hoppas alltså att vi från den svenska regeringen får se exempel på litet kraftigare avståndstaganden, framför allt inom Europarådet, eftersom Turkiet är medlem där och vi kan agera på det planet. Vi kommer att få möjlighet att på nytt diskutera de här spörsmålen, eftersom vår motion om Turkiet ligger för behandling i utrikesutskottet och kommer upp till debatt i kammaren inom några veckor. Jag vill också något beröra den kurdiska frågan, som jag har engagerat mig mycket i tidigare och som är högaktuell i det här sammanhanget. Kurdernas situation berörs i interpellationen av Hans Göran Franck — jag tycker det är bra att den frågan nu tas upp öppet — och till viss del också i utrikesministerns svar. Det finns ungefär tio miljoner kurder i Turkiet. De omfattas inte av de mänskliga rättigheterna, oavsett vilken regim som sitter eller har suttit vid makten. Här får vi rikta kritik mot Bälent Ecevit och hans parti, medlem av Socialistinternationalen, som inte har varit ett dugg bättre än andra partier och regeringar i Turkiet när det har gällt den kurdiska frågan. Vi vet ju att Bälent Ecevit vid sitt besök här för något år sedan som vanligt tog avstånd från den och sade att det inte fanns något kurdiskt problem. Därifrån kan man alltså inte vänta någon hjälp, om det nu skulle bli så att Bälent Ecevit och hans parti kommer tillbaka till makten. Det var intressant att frågan togs upp om de provinser där det råder undantagstillstånd. Hans Göran Franck nämnde att det var tretton provinser. Militärt undantagstillstånd råder i fem av dem och utefter gränsen Iran-Irak-Syrien, vilket betyder Kurdistan. De kurdiska områdena ligger just där, och det är naturligtvis där det är viktigt att hålla en sträng militär kontroll. Där finns över huvud taget inte någonting av de lättnader som man trots allt kan peka på när det gäller de andra delarna av Turkiet. I de här kurdiska områdena tillåts ingen insyn över huvud taget. Detta återverkar också på personer som har sökt skydd här i Sverige. Jag har fått brev — jag vet att ett liknande har gått också till UD — där man uppmärksammar en kurd som är turkisk medborgare och bosatt i Uppsala och som heter Mehmet Sehmus Cibran. Han greps för några veckor sedan, den 8 oktober, på en gata i Diyarbakir i östra delen av Turkiet. Ingen vet vart han har tagit vägen. Han har vistats här i Sverige sedan 1980, men han greps av säkerhetspolisen, och nu har man inget som helst begrepp om vad han blir utsatt för eller vad som händer med honom. Varje kurd eller för den delen också varje turk som har deltagit i något slags opposition mot regimen löper samma fara att bli fängslad och — vilket jag tror är viktigt att framhålla — torterad och misshandlad. Var gränsen går mellan polismisshandel och tortyr kan väl bara den avgöra som själv blivit utsatt för det. De ordvändningar i interpellationssvaret som talar om att förhållandena ändå har förbättrats, att det finns möjligheter att överblicka situationen, att man skall få rapporter från regimen och sådana saker tror jag i mångt och mycket är en skrift i vatten. Men jag hoppas att de uttalanden som gjorts om att regeringen följer utvecklingen skall leda till resultat och att vi genom att agera kraftfullt i Europarådet mot de krafter som Hans Göran Franck talar om-—den konservativa kamarilla som härskar i Europarådet och i vilken även vår svenska höger är med och friar den turkiska regimen — kan få bättre förhållanden till stånd.

Herr talman! Tillåt mig först bara kommentera två punkter, där jag tycker att svaret inte är helt rättvisande. Det står på s. 2 att valen genomfördes ”med deltagande av samtliga demokratiska partier”. Verkligheten är väl den att de gamla partierna alltjämt är förbjudna och att det var de nya partier som har bildats, partier som de gamla ledarna ger sitt stöd bl.a. genom medverkan i dessa partiers valarbete, som deltog i valet. Samtliga demokratiska partier deltog inte i valet, såvida utrikesministern inte menar att de gamla partierna var odemokratiska, men det tror jag inte att han menar. Utrikesministern nämner litet längre ned på samma sida i svaret att den negativa sidan bestod i att ”de båda framstående tidigare politiska ledarna för det konservativa resp. det socialdemokratiska partiet -—--”. Ja, det är riktigt men de är inte de enda personerna. Svaret ger intryck av att det bara är två personer som inte får delta. I själva verket är det många politiker. Dessa två är de mest framstående men även andra politiker som var aktiva före det militära maktövertagandet är förbjudna att delta. Det bör också framhållas. På dessa två punkter tror jag att ett klargörande vore riktigt. Sedan kan jag i väsentliga stycken instämma i den kritik som utrikesministern, Hans Göran Franck och i viss mån även Oswald Söderqvist har riktat mot bristerna i den demokratiska utvecklingen i Turkiet. Jag vill starkt understryka att detta långt ifrån är ett uttryck för en ovänlig inställning till Turkiet. Tvärtom drivs jag här av en stark känsla för detta historiskt rika, mänskligt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt fascinerande kulturlanc.

Herr talman! Jag har redan sagt att jag uppskattade åtskilliga av de kritiska synpunkter som Sten Andersson framförde i dag. Skillnaden kanske inte är så väldigt stor. Det fanns emellertid en sak i utrikesministerns andra anförande som jag delvis reagerade mot. Sten Andersson sade att det har skett framsteg på praktiskt taget alla områden. Det är inte riktigt, inte ens med hänsyn till det svar han själv ger. Det har exempelvis inte skett några som helst framsteg när det gäller att förändra den kraftigt antifackliga lagstiftningen. Det har inte heller skett några förändringar i fråga om den odemokratiska konstitutionen, förändringar som exempelvis Bälent Ecevit fäster så stort avseende vid. Jag menar att när man lägger ihop vad som här har framförts och konkretiserats, både i min interpellation, i Sten Anderssons svar och i de inlägg som senare har gjorts, får man en helhetsbild som ger anledning till mycket stor oro. Jag vill understryka att det ligger en fara i att förväxla skenbara demokratiska framsteg med vad som faktiskt sker när man starkt hoppas att sådana framsteg görs. Jag har ju varit i Turkiet, och jag har haft mycket kontakter med turkar som lever i exil. Mitt helhetsintryck är att det finns anledning till mycket skarp kritik. Vad är exempelvis anledningen till att 2 000 politiska flyktingar från Turkiet inte vill återvända dit? Beror det på att de gör en felaktig värdering av de demokratiska framstegen på praktiskt taget alla områden? Nej, det är inte så. Man är inte säker, man har inte tillräckligt skydd mot förföljelse i dagens Turkiet, och det är anledningen till att dessa 2 000 politiska flyktingar inte återvänder. Jag har ett särskilt förslag att komma med. 2 000 politiska flyktingar vill att man verkligen tar upp deras problem och diskuterar dem reellt med de turkiska myndigheterna. Det gäller att vara både mjuk och bestämd, men mjukheten får inte ta överhand.
Herr talman! Jag hoppas naturligtvis att ni har bedömt situationen rätt på UD och att man skall komma framåt på den mjuka vägen. Själv känner jag mig pessimistisk i den frågan. Jag vill instämma med Hans Göran Franck: det har hänt en del små saker. Vi känner igen dem från andra, liknande regimers försök att tona fram en demokratisk fasad, medan det bakom denna pågår saker som vi aldrig kan acceptera. Om vi nu skall avvakta, får det inte bli för länge. Ganska snart måste det fattas ett beslut av utrikesdepartementet, utrikesministern och regeringen: Hur skall vi utvärdera det som har hänt sedan vi drog tillbaka anmälan? De viktigaste fora där Sverige kan agera är just Europarådet och Europakommissionen, och där bör vi agera snabbt, eftersom Turkiet inte har bättrat sig.

Härmed ber jag att till utrikeshandelsministern få framställa följande interpellation: Frihandel är för ett handelsberoende land som Sverige av vital betydelse. Under senare år har svensk handel drabbats av olika inskränkningar till följd av handelsrestriktioner från andra länder. Också Sverige för i vissa avseenden en restriktiv handelspolitik.
Herr talman! För min del vill jag avsluta den här diskussionen med att säga att det verkligen finns anledning att uppmärksamma vad som har sagts i debatten här i landet, i Turkiet och utomlands. De yttranden som har förekommit här från utrikesministern och olika partier har nämligen varit ett stöd för de demokratiska krafterna i Turkiet, och det är mycket välkommet.
Överläggningarna i Punta del Este resulterade i en överenskommelse om nya multilaterala handelsförhandlingar inom GATT -— förhandlingar som skall omfatta såväl handeln med industrioch jordbruksvaror som handeln med tjänster. Vill handelsministern redogöra för innebörden av de träffade överenskommelserna i Punta del Este, om tid och ram för de förestående förhandlingarna och vilka mål den svenska regeringen i första hand vill söka uppnå i dessa förhandlingar?

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret och passar på att gratulera henne till den nya befattningen. Jag vill också gärna önska Anita Gradin framgång i hennes viktiga uppdrag att på marknadsekonomins grund verka för ökad frihandel, såväl import som export, och för att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Herr talman! Det är värdefullt att vi har fått ett beslut om en ny GATT-runda, den s.k. Uruguayrundan. Det beslutet bör rimligtvis kunna avhålla länder som deltar i denna från att införa nya handelsrestriktioner. Det är viktigt att man nu i GATT omgående tar itu med att bevaka att länderna uppfyller sina förpliktelser från förhandingarna i Punta del Este när det gäller såväl ”stand-still” som ”roll back”. Sverige har som liten stat en särskild uppgift att se till att den s.k. gråzonen — det gäller bl.a. frivilliga exportbegränsningar — inte tillåts falla utanför dessa åtaganden. Det är så mycket mera intressant och betydelsefullt för oss som såväl Förenta Staterna som EG kan förmodas vara måttligt intresserade. Jag vill erinra om att Förenta Staterna nyligen till Sverige har framställt krav på frivilliga exportbegränsningar för stål. Efter beslutet i Punta del Este borde det amerikanska kravet vara undanröjt, och min första fråga till statsrådet Gradin blir därför: Har det amerikanska kravet dragits tillbaka? Om så inte är fallet, avser regeringen att avvisa detta krav med hänvisning till bl.a. överenskommelsen i Punta del Este? Herr talman! Som statsrådet nämner i sitt svar är det framför allt på två områden som Sverige bedriver en protektionistisk politik. Det gäller jordbruket och teko. Vad gäller protektionismen på jordbruksområdet vill jag påtala det felaktiga i att subventionera en näring så att den producerar ett överskott som endast kan säljas på världsmarknaden med hjälp av ytterligare subventioner. Länder som för en sådan politik inom jordbruksområdet försvårar möjligheterna att långsiktigt få till stånd bärkraftiga jordbruk i de fattiga u-länderna. Genom sin subventionerade livsmedelsexport bidrar dessa länder långsiktigt till att öka nöden och svälten i länder där befolkningen redan är hårt utsatt. Det är bra att jordbruksfrågan kommer att behandlas i den nya GATT rundan. Min andra fråga till statsrådet blir: Tänker regeringen vidta åtgärder som verkningsfullt minskar exporten av subventionerade svenska jordbruksprodukter? När det gäller teko utlovar statsrådet vissa liberaliseringar. Men vad är innebörden i dessa löften? Vi hoppas att det inte är fråga om en ny långbänk av samma slag som avskaffande av kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Vi har i dag bilaterala avtal som begränsar exporten av tekovaror från 17 länder. Ett av dessa länder är Indien. Nu är det aktuellt att omförhandla detta avtal. Samtidigt vill jag också erinra om att Sverige slutit stora avtal med Indien om export av bl.a. kanoner från Bofors och energiteknik från Asea. Diskussioner förs också om export av Saabs civilflygplan. Vore det inte rimligt, fru statsråd, att nu helt avskaffa de svenska handelsrestriktionerna mot den indiska tekoexporten? Min tredje fråga till statsrådet Gradin blir: Avser regeringen att nu helt avskaffa hindren mot tekoexport från Indien till Sverige? Min fjärde fråga, som är mycket nära knuten till den förra, är: Kan statsrådet utlova att Sverige inte inför tekorestriktioner mot Turkiet och Bangladesh — de enda två u-länder som under senare tid ökat sin tekoexport till Sverige? Herr talman! Den nya GATT-rundan skall också omfatta handel med tjänster samt handelsrelaterade investeringsvillkor. Det är bra. Detta gör det extra nödvändigt för oss i Sverige att uppträda så att ingen kritik kan riktas mot oss. Det gäller bl.a. hur vi tillämpar 1982 års lag om företagsförvärv. Vi får kanske helt sluta upp med att ställa särskilda krav på den som köper ett svenskt företag därför att det uppköpande företaget är utländskt. Vi har ett i dagarna aktuellt exempel. Finska intressenter, Wärtsilä, Föreningsbanken och Fiskars, vill köpa 50 26 av SKF Steel. Min femte och i denna runda sista fråga till statsrådet lyder: Kan statsrådet med hänsyn till Sveriges anslutning till överenskommelsen i Punta del Este utlova att de finska köparna kommer att behandlas på samma sätt av de svenska myndigheterna som om köparen varit ett svenskt företag?

Herr talman! Jag vill gärna uttrycka tillfredsställelse över statsrådets svar på min första fråga och i huvudsak också på den andra. När det gäller den tredje och fjärde frågan uppfattade jag det så att statsrådet ”passade” i avvaktan på att behandlingen i departementet av kommerskollegiums utredning fullföljs. Det kan jag ha viss förståelse för. Jag tolkade även svaret på min femte fråga så, att en rörelse i den riktning som jag angav kunde vara på gång. Jag vill beträffande tekoområdet ytterligare erinra om att vi inte har varit särskilt generösa när det gällt att öka den export från u-länder som vi annars så gärna talar så varmt för. Enligt multifiberavtalet skall man öka kvoterna med ungefär 6 0 per år. Men Sveriges ökning av kvoterna för u-länderna har ju under de senaste åren realiter stannat vid mellan 1 och 1,5 26. Detta är ett uttryck för en usel politik när det gäller tekoområdet, det vill jag gärna understryka. Denna långhalning — och jag har av statsrådet ännu inte fått någon garanti för att den kommer att upphöra — ser jag som en ganska skamlig del av den svenska handelspolitiken. Det skulle vara värdefullt och roligt om en ny utrikeshandelsminister skulle kunna ta sig an den här frågan på ett sådant sätt att vi från svensk sida i fortsättningen inte hade anledning att skämmas.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

Jag vill emellertid erinra om att säkerhetsrådet redan den 19 juni 1985 och den 26 juli samma år i sina resolutioner 566 och 569 uppmanade medlemsländerna att företa lämpliga frivilliga ekonomiska sanktionsåtgärder. Det ankommer på varje enskilt land att bestämma vilka ekonomiska sanktionsåtgärder som är lämpliga. I säkerhetsrådets resolutioner gjordes en exemplifiering av sanktionsåtgärder som kunde komma i fråga, bl.a. förbud mot alla nyinvesteringar, begränsningar gällande sjöoch lufttransporter samt förbud mot all försäljning av datautrustning. De beslut som redan fattats är tillräckliga för att Sverige skall kunna avbryta handeln med Sydafrika, stoppa sjöfarten på Sydafrika och avveckla de svenska företagens verksamhet där. Jag delar emellertid regeringens uppfattning att ytterligare rekommendationer från FN:s säkerhetsråd kan öka möjligheterna till större internationellt deltagande i sanktionsåtgärder mot Sydafrika, men bara under förutsättning att de blir omfattande och noggrant preciserade samt gäller avgörande ekonomiska områden. Om de nya rekommendationerna däremot blir vaga och urvattnade kan de i stället få en negativ verkan. Så är exempelvis fallet med de rekommendationer som EG har beslutat om. En annan förutsättning för att nya rekommendationer skall vara positiva är att beslut därom fattas snabbt. Sverige har drivit linjen att inga ytterligare frivilliga åtgärder skall vidtas från svensk sida förrän FN:s säkerhetsråd tagit ställning i frågan, vilket jag anser vara olyckligt, framför allt med hänsyn till ställningstagandet till en nordisk handelsbojkott. Det finns risk för att ett nytt ställningstagande i FN kan komma att dra ut på tiden. En kort tidsfrist bör därför finnas då Sverige beslutar om nya skärpta sanktionsåtgärder oavsett de beslut som fattas i FN. Det är för övrigt främst genom nya egna sanktionsåtgärder som vi kan påverka framtida FN-beslut. Läget i Sydafrika är ytterst allvarligt och kritiskt. Nya sanktionsåtgärder från enskilda länder brådskar i högsta grad, vilket Allan Boesak vältaligt gav uttryck för under sitt senaste Sverigebesök. Han vädjade till Sverige att — Prot. 1986/87:17 oavsett FN:s beslut fortsätta att vara ett gott exempel. Han kunde inte tänka 3 november 1986 sig att svenska företag skulle kvarstanna i Sydafrika under rådande förhållandT mo den. Om de avstod från sin vinst till förmån för UDF, den förenade demokratiska fronten skulle deras kvarstannande fylla en funktion, men detta är lika orealistiskt som att de svenska företagen frivilligt i någon omfattning av betydelse minskar sin export till Sydafrika av politiska skäl. Den minskning av exporten som har skett efter regeringsrekommendationen har inte skett av politiska utan av ekonomiska skäl och ägde rum främst under år 1985, men inte under innevarande år. Uppmaningen till svenska rederier från regeringen att om möjligt undvika trafik på Sydafrika har haft liten eller ingen betydelse. I relation till sin storlek är Sverige ett av de länder som har den största handeln med Sydafrika, liksom det största antalet dotterbolag. Som jämförelse kan nämnas att endast nio länder kan redovisa en större export till Sydafrika än Sverige. Svenska industriföretag spelar en viktig rolli Sydafrika. Trots investeringsförbud och andra restriktioner har de väsentligt kunnat öka både sin omsättning och sin vinst. Svenska företag förser Sydafrika med verkstadsvaror med hög kvalitet och avancerad teknologi som Sydafrika självt inte har tillgång till, bl.a. kolgruveteknik, entreprenadmaskiner och t.o.m. industrirobotar. Det är inte rimligt att svenska företag är etablerade i och tjänar pengar i Sydafrika, för den händelse Sverige avbryter handel och sjöfart med landet. Regeringen bör snabbt vidta åtgärder i syfte att snarast möjligt avveckla de svenska företagen i Sydafrika. En mycket stark folkopinion i vårt land kräver en skärpt Sydafrikapolitik av det slag som jag här har gjort mig till talesman för. De tidsförluster som har gjorts då det gäller att skärpa de svenska sanktionerna mot Sydafrika måste snabbt tas igen. Det är framför allt genom exemplets makt som Sverige kan påverka andra länder. Den erfarenheten har vi redan tidigare gjort. Sverige gör föredömliga insatser till stöd för befrielserörelserna ANC och SWAPO liksom för Sydafrikas grannländer. Det är angeläget att Sverige också i fråga om sanktionsåtgärder hör till de länder som går i främsta ledet.

Herr talman! Sverige har halkat ned från sin tätposition när det gäller att vara drivande i frågan om sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika, vilket är mycket beklagligt. När nu t.o.m. den amerikanska kongressen fattat långtgående beslut om sådana åtgärder är det verkligen synd att vi här i Sverige har visat en tveksamhet som verkligen har väckt uppmärksamhet internationellt, inte minst bland företrädarna för kampen inne i Sydafrika, bl.a. den tidigare här nämnde Allan Boesak. Vi måste ganska snabbt återta vår tätposition igen. Det går inte mycket länge till att försvara vår litet segdragna attityd med hänvisning till att vi väntar på beslut från FN. Det sägs här att alla partier har varit överens om denna attityd, och det är riktigt. I våras tyckte också vi att det väl är bra att vårt land försöker föra upp frågan i FN. Vi har dock från vår sida för den skull 75 inte släppt vårt gamla krav på en svensk bojkott av Sydafrika — det kvarstår naturligtvis. Nu ser vi av interpellationssvaret att vi inte kan förvänta oss ett bindande beslut — och det har väl ingen trott på —, utan att man hoppas på rekommendationer. Om vi nu skulle få sådana, måste vi agera mycket snabbt för att återta den tätposition som jag tidigare talade om, så att vi inte förlorar det anseende vi fått genom att vara pådrivande. Trots den kritik som vi och andra riktat mot Sydafrikalagen här i Sverige, har den ändå varit ett steg framåt. Vi var först med en sådan lag, och vi behöver följa upp den ytterligare på ett snabbt, bestämt och precist sätt, när det förväntade beslutet i FN nu inte kommer att bli så positivt som vi förväntat oss. Jag tycker att Anita Gradin som ny utrikeshandelsminister här mycket skarpt skulle kunna markera att vi är beredda att göra sådana upptrappningar av vår hållning till Sydafrika när det urvattnade FN-beslutet har fattats.

Herr talman! Om sanktioner skall bli verkningsfulla — och det är vad vi vill att de skall vara — skall de vara omfattande, dvs. de skall omfattas av alla de stater som bedriver betydande handel med och har ett ekonomiskt utbyte med Sydafrika. De bör vara samordnade, så att länderna uppträder på ungefär lika sätt. De bör också vara villkorade, så att det står klart vilka vinster som man vill nå genom sanktionsbeslutet och så att man kan skärpa eller minska sanktionerna beroende på hur förhållandena i Sydafrika utvecklas. Därför är det också naturligt att alla partier önskar att Förenta nationerna skall fatta bindande beslut. Men jag vill gärna understryka att om någon tveksamhet har rått om var folkpartiet skulle ha stått, på grund av de diskussioner som fördes mellan regeringen och folkpartiet — och även andra partier — så tycker jag att den osäkerheten är fullständigt undanröjd efter Bengt Westerbergs anförande i den allmänpolitiska debatten. Folkpartiet säger klart att vi snarast bör införa en svensk bojkott mot Sydafrika. Vi är på den punkten inte överens med regeringen — med dess ovilja att ta det beslutet. Vi anser att den rekommendation som antogs av Säkerhetsrådet förra året också innebär en rekommendation riktad mot handel. Jag vill erinra om att denna rekommendation anger ett antal åtgärder som man anser att regeringarna skall vidta — och att man säger detta i formen ”such as”, såsom. Det är alltså ingenting som hindrar en regering att tolka rekommendationen väsentligt mer långtgående än vad den svenska regeringen har varit villig att göra. Vi anser också från folkpartiets sida att GATT-avtalet innehåller klausuler som ger oss den nödvändiga folkrättsliga grunden för ett beslut om bojkott mot Sydafrika. Jag erinrar om att vårt nordiska grannland Danmark har fattat ett sådant beslut och att Norge är på väg att göra det. Jag tycker inte, herr talman, att man kan säga att Hans Göran Francks interpellation och personliga engagemang kan dölja att regeringen i Sydafrikafrågan hamnat på efterkälken. Vi beklagar det i folkpartiet.

Herr talman! Jag anser att det var en dålig replik vi här fick av Anita Gradin. Det är naturligtvis ingen som har talat om någon kapplöpning eller använt liknande förgrovade termer. Men det är ett faktum att vi har halkat efter. Vi har halkat efter från den tätposition vi hade tidigare, t.ex. genom de ställningstaganden som Norge och Danmark gjort, vilket Hadar Cars nämnde. Det kan man inte undanskymma genom att säga som Anita Gradin gjorde. Vi har förlorat i förtroende internationellt och hos motståndsrörelserna i Sydafrika. Det har under sommaren gjorts flera uttalanden i detta sammanhang. Jag tror att alla som deltar i denna debatt har träffat och talat med representanter för dessa rörelser, precis som regeringen har gjort. Vi har också läst deras uttalanden i pressen. De tycker att Sverige har förlorat i tempo. Vi är inte längre någon pådrivande stat när det gäller fördömandet av och de konkreta åtgärderna mot Sydafrika. I fråga om detta är jag helt ense med Hadar Cars och Hans Göran Franck. Då kan man inte bara säga att vi fortfarande är bra. Vi är ju inte så bra som vi var för några år sedan och som vi skulle kunna vara om vi hade fortsatt att driva en hårdare och mer bestämd Politik än vi har gjort. Det tycker jag, liksom andra som deltar i denna debatt, är mycket beklagligt. Dét är synd att det har blivit på detta sätt. Det hade inte behövt bli så om regeringen hade varit mer handlingskraftig och inte så påverkbar av de stora ekonomiska intressen som de svenska företagen för fram som argument till regeringen. Det är til syvende og sidst där som skon klämmer.
Herr talman! Av allt att döma kommer USA och Storbritannien att inlägga sitt veto mot alla former av bindande sanktioner från FN:s säkerhetsråd. Men det är ändå viktigt att Sverige, som Anita Gradin har framhållit, liksom andra länder driver frågan om att få till stånd bindande sanktioner. Dessa 7” sanktioner bör vara totala. Men även begränsade bindande sanktioner, exempelvis i form av ett oljeembargo, kan ha stor betydelse. USA:s och Storbritanniens regeringar som hårdnackat företräder en vetolinje mot bindande sanktioner förtär därigenom mycket av sitt förtroendekapital, och deras handlingssätt är skamligt och måste kraftigt fördömas. Det finns dock starka oppositionspartier i båda länderna som företräder samma linje som FN-majoriteten. Jag vill på nytt framhålla de beslut som FN:s säkerhetsråd fattade 1985. De är tillräckliga för att vidta de åtgärder som jag har framhållit i fråga om handelsbojkott, avveckling av svenska företag och stoppande av sjöfarten. Jag vill erinra om att beslutet i FN:s säkerhetsråd från juli 1985 talade om inställande av alla nyinvesteringar i Sydafrika utan undantag och utan dispensmöjligheter. Sverige har beslutat om förbud av teknologiöverföring till sydafrikanska företag från den 1 juli. Rapporter finns om att överträdelser har skett. Efterlevnaden av dessa bestämmelser bör bli föremål för skärpt granskning och kontroll.

Herr talman! Det har aldrig tidigare i svensk Sydafrikapolitik varit en fråga om ett antingen — eller utan i hög grad om ett både — och. Vi har både krävt att FN skulle fatta bindande beslut om sanktioner mot Sydafrika och arbetat för att Sverige skulle ta steg för att skärpa sin ekonomiska politik gentemot Sydafrika. Det är först i år som regeringen ändrat den svenska Sydafrikapolitiken på ett allvarligt sätt genom att göra en åtskillnad mellan dessa två saker beträffande vilka vi tidigare har samarbetat och varit överens. Här föreligger, herr talman, efter sommarens debatt en osäkerhet om regeringens handlingslinje i Sydafrikafrågan. Det tycker vi i folkpartiet är beklagligt. Vi har tidigare under många år upplevt att vi i Sydafrikafrågan haft stöd av socialdemokratin när det gällt att i handling markera avståndstagande från apartheidsystemet och vidta verkningsfulla åtgärder mot den sydafrikanska förtryckarregimen. Jag erinrar mig ett exempel: det stöd som vi fick från socialdemokratin när 1979 års lag om investeringsförbud infördes. Från folkpartiets sida hoppas vi att socialdemokratin snart skall övervinna sitt vankelmod och låta eftertankens kranka blekhet övergå i beslutsamhetens friska färg.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig vad jag avser att I göra för att målsättningen en tillfredsställande trafikförsörjning till och från Gotland skall uppnås och vidare om jag är beredd att välvilligt behandla en 89 Gunhild Bolander har frågat mig om jag vill medverka till att trafikkapaciteten på Oskarshamn bringas att överensstämma med riksdagens beslut om tillfredsställande trafikförsörjning. Jerry Martinger har frågat mig om insättandet av M/S Gute i persontrafik på Oskarshamnslinjen är ett första steg i en successiv avveckling av den sydgående trafiken mellan Gotland och fastlandet. Vidare har han frågat om förslaget om s.k. bashamnstrafik mellan Gotland och fastlandet med Oxelösund som enda fastlandshamn ånyo kommer att aktualiseras. Ulla Pettersson har frågat mig om vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att den i år genomförda försämringen i färjetrafiken endast blir tillfällig och för att Gotlandstrafiken skall få en bra och långsiktig lösning. Bo Hammar har frågat mig om jag är beredd att återställa tidigare trafikkapacitet och standard på de södra linjerna i Gotlandstrafiken samt ta initiativ till en allmän förbättring av Gotlands kommunikationer med fastlandet. Jag kommer att besvara frågorna i ett sammanhang. Under år 1985 genomförde transportrådet på regeringens uppdrag en översyn av färjetrafiken till Gotland. Orsaken var den snabba kostnadsutvecklingen i trafiken. Syftet var att undersöka olika trafikeringsalternativ som kunde tillgodose målet, en tillfredsställande trafikförsörjning, inom den kostnadsram på ca 40 milj.kr. som riksdagen tidigare uttalat sig för. Transportrådet belyste bl.a. ett s.k. bashamnsalternativ som innebar färjetrafik mellan Oxelösund och Visby, kompletterad med trafik även på Nynäshamn och Oskarshamn/Västervik under högsäsong. Bashamnsalternativet gav enligt transportrådet möjligheter till en mer frekvent trafik och en bättre anpassning av ankomstoch avgångstider till persontrafikens behov. Bashamnslösningen hade samtidigt kostnadsfördelar. Bashamnsalternativet fördes aldrig fram som ett förslag. I regeringens proposition 1985/86:105 om färjetrafiken till Gotland förordades i stället fortsatt trafik på en nordlig och en sydlig linje. Möjligheterna till besparingar fick då, vilket framgår av propositionen, i stället sökas inom ramen för nuvarande trafik. Som exempel på möjliga besparingar nämndes i propositionen indragning av Ölandstrafiken och utbudsförändringar under lågsäsong i Oskarshamnstrafiken. Vid riksdagsbehandlingen uttalade trafikutskottet att regeringens förslag i denna del var en lämplig avvägning i nuvarande ekonomiska läge mellan de olika kraven på en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland. De förändringar som nu genomförts i färjetrafiken ligger följaktligen i linje med både regeringens förslag och riksdagens beslut. Samma riksdagsbeslut ger även de besked som Jerry Martinger efterlyser om Oskarshamnstrafiken och det s.k. bashamnsalternativet. Kostnader och tonnagesammansättning sätter gränser för utbudet i färjetrafiken. Att använda färjan Gute för persontrafik bör därför ses som en övergångslösning. En långsiktig lösning av frågan om Gotlandstrafiken, som Ulla Pettersson tar upp i sin fråga, bör därför enligt min mening bl.a. inriktas på att få fram en rationell fartygsflotta för trafiken som helhet. Detta är emellertid frågor som behandlas inom ramen för transportrådets uppdrag om ett nytt avtal för Gotlandstrafiken. När det avslutningsvis gäller Ingrid Hasselström Nyvalls fråga om framtida Ölandstrafik vill jag bara nämna att två ansökningar om sådan trafik för närvarande är ute på remiss.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Hulterström. Det är värdefullt att "vi får diskutera Gotlandstrafiken här i dag. Jag är den första, men troligen inte den sista, att säga att jag hade förväntat ett något mer positivt och framtidsinriktat svar. Det är naturligtvis riktigt som statsrådet säger, att trafikutskottet i våras uttalade att regeringens förslag var en lämplig avvägning i nuvarande ekonomiska läge. Men samtidigt framkom under riksdagsdebatten stora farhågor för vad det tonnage som skulle sättas in på södra linjen, dvs. lastfartyget Gute, skulle betyda för passagerarnas resemöjligheter och service. Man hade väl hoppats att den opinion mot Gute som framkom under våren och som inte minst speglades i riksdagsdebatten skulle ha kunnat medföra en omprövning av turlistans utseende. Denna överklagades därtill till regeringen under sommaren, men besvären lämnades utan åtgärd. För den som inte känner till det vill jag gärna berätta några fakta om Gute. Detta lastfartyg är ett modernt och för sitt ändamål säkerligen utmärkt fartyg. Att det saknar stabilisatorer är dock ett problem även för lasttrafiken, liksom det blir för passagerare vid sjögång. Att höga smala trappor leder upp till passagerarutrymmena har många gånger påtalats. Det är därför praktiskt taget omöjligt för en rörelsehindrad eller en familj med barnvagn att ta sig upp till dessa utrymmen. ”Utrymmen” är därtill ett överdrivet ord. Båten kan officiellt ta 66 passagerare, men på grund av lastbestämmelser är 39 passagerare i allmänhet ett maximum. Enda uppehållsmöjligheten under den fem timmar långa resan är att vistas i den trånga matsalen. Utrymmen för ytterkläder, bagage o. d. saknas där helt. Matsalen har nu gjorts rökfri, vilket är bra, men rökare betalar också sin biljett och är människor — fast inte så länge, brukar man säga, särskilt inte när de nu måste stå ute på däck i Östersjöns ofta kärva klimat om de vill dra ett bloss. För natturerna, som vissa veckodagar utgör enda resmöjlighet, kan man tinga hyttplats, och enligt prislistan finns möjlighet till singel-, tvåbäddsoch fyrbäddshytt. På Gute kan man dock inte tinga annat än fyrbäddshytt. På grund av den ringa kapaciteten vill man från bolaget inte lova bättre, även om detta ibland kan ordnas i sista minuten. Vi i folkpartiet talar i andra sammanhang om att man själv skall få välja om man vill dela rum med andra. Det är inte heller oviktigt när man reser. Tillsammantaget måste man konstatera att Gute som passagerarfartyg inte uppfyller dagens krav, bl.a. för handikappade. Det är därför inte att förvånas över att handikapporganisationerna lämnat transportrådet med bl.a. Gutehandläggningen som skäl. Statsrådet säger att Gute är en övergångslösning. Men innan eventuellt nya avtal sluts och eventuellt nytt tonnage anskaffas etc. — kunde man inte ta upp överläggningar inom den ekonomiska ramen om att åtminstone på ytterligare någon tur få sätta in fartyget Gotland på linjen i stället för att den skall ligga i Visby hamn? Därmed vill jag gå över till min andra fråga, den som gäller Ölandstrafiken. Den sommar som förflutit sedan riksdagen tog beslut om nedläggning av linjen Visby-Grankullavik fr.o.m. 1987 blev en bra säsong för trafiken mellan öarna. Från drygt 15 000 passagerare 1985 ökade antalet i år till 18 000, således en positiv utveckling, därtill för andra året i rad. Turistorganisationerna på de båda öarna arbetar alltmer på en gemensam turistsatsning och är mycket intresserade av att det finns en förbindelse under turistsäsongen. Kommunernas ansvariga delar givetvis denna uppfattning, och man planerar tillsammans olika initiativ som stöd för en fortsatt sommartrafik. Statsbidrag kommer, vad jag känner till, inte att begäras. Det är därför min förhoppning att de remissinstanser som nu enligt statsrådet skall behandla de två aktuella dispensansökningarna ser positivt på frågan och att det beslutande organet intar samma hållning! Jag vill här ta upp något om turlistan för sommaren 1987, som nu är fastställd. På de södra linjerna, alltså för Oskarshamn och Västervik, innebär turlistan en minskad kapacitet för bilar med 2 300. Därtill är en del av turerna mellan Västervik och Visby lagda på verkligt obekväma tider. Att åka från Västervik halv ett på natten och vara framme kl. 5 på morgonen, kan knappast vara attraktivt för en semestrande barnfamilj. Det är oroande att man minskar möjligheterna för både gotlänningar och turister att ta sig till och från ön under den intensivaste säsongen. Herr talman! I dagarna har vi fått ett pressmeddelande där statsrådet Hulterström antyder riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken. ”Miljö, säkerhet, kvalitet och regional balans tillhör de faktorer som måste väga tungt när vi skall formulera en trafikpolitik för 90-talet”, säger statsrådet där. Herr statsråd! Kunde vi inte redan nu börja med kvalitet i hela Gotlandstrafiken?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det gav tyvärr inga löften om förbättringar. Kommunikationsministern har tolkat riksdagsbeslutet på samma sätt som regeringens handgångne, generaldirektören i transportrådet, och något annat var naturligtvis inte att vänta. Intresset för färjetrafiken till och från Gotland tycks inskränka sig till att densamma måste kosta staten så litet som möjligt eller helst ingenting alls. Den enda lilla ljusglimt som kunde utläsas i svaret var att persontrafiken med lastfärjan Gute bör ses som en övergångslösning. Övergång till vad? måste man då fråga sig. Det arbete som nu pågår inom transportrådet med ett nytt avtal för Gotlandstrafiken måste garantera att något sådant misstag som att sätta in en lastbåt i persontrafiken aldrig får upprepas. Att det är ett misstag, det måste varje normalt funtad människa inse. Och dess värre kommer detta missgrepp emot gotlänningarna att få förödande konsekvenser på många sätt och under lång tid framöver. Den springande punkten är egentligen vad som innefattas i begreppet tillfredsställande transportförsörjning. Varken regeringen i sin proposition eller trafikutskottet under vårens behandling av frågan har lyckats precisera detta. Gotlänningarna tycker, med rätta, att förbindelser med för persontrafik avpassade färjor på minst två fastlandshamnar sex dagar i veckan är ett minimikrav, som det egentligen är ett skamgrepp att ifrågasätta. Ändock går nu lastfärjan Gute två dagar i veckan på Oskarshamn, och från i dag, den 4 november, fram till den 26 mars går den tre dagar i veckan samma tur — detta för att spara pengar åt statskassan i form av minskat behov av transportstöd. Otaliga protester mot denna åtgärd har avlämnats till kommunikationsdepartementet och till transportrådet. När Gotlandsbolaget den 22 maj erbjöd sig att inom den av riksdagen anslagna kostnadsramen köra med oförändrad kapacitet, alltså med M 86:105. Vidare skrev generaldirektören: ”Möjligheten att realisera andra förslag kan icke anses föreligga.” Med litet god vilja kunde det ha gått att resonera sig samman. Det gav riksdagsbeslutet utrymme för. Men den goda viljan syntes icke föreligga. Som jag pekat på i min interpellation innebär trafikföringen med Gute oacceptabla begränsningar. Detta gäller till att börja med kapaciteten. Passagerarantalet får inte överstiga 29 om det är farligt gods ombord, och det är det nästan varje dag. Ingen buss med passagerare kan transporteras med Gute. Skolklasser och idrottsgrupper måste alltså välja bort de dagar Gute går. Sedan till den obefintliga handikappanpassningen: Den 15 oktober debatterades i denna kammare målsättningsfrågor avseende landets trafikpolitik, och många vackra ord kunde läsas i trafikutskottets betänkande om hur viktigt det är att kollektiva färdmedel är handikappanpassade. Ändock får vi uppleva att när målsättningar kommer på kollisionskurs med ekonomiska villkor, då är det målsättningarna som får vika. Gute är ett omöjligt färdmedel för rörelsehindrade, allergiker och synskadade, men också för barnfamiljer och äldre människor, om de har någon form av bagage med sig. Den förändrade trafiksituationen har också medfört att mellan 40 och 45 anställda i rederiet, som inte längre kan sysselsättas i sina ordinarie arbeten, nu är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kostnaden för dessa insatser tillsammans med ersättning från arbetslöshetskassa, kostnader för förtidspensionering samt förlorade arbetsgivaravgifter belastar statskassan med, enligt uppgift, 2,5 miljoner. Kvar för staten blir då en besparing på totalt en knapp miljon. Lägger man därtill de effekter som nedskärningarna får för näringslivet genom den destruktiva debatt kring Gotlandstrafiken som förs, blir den samhällsekonomiska vinsten nätt och jämnt mätbar. Prot. 1986/87:18 Mot den bakgrunden vill jag fråga kommunikationsministern om han vill 4november 1986 < medverka till att trafikkapaciteten på Oskarshamn snarast återställs till den SS som gällde tidigare, när nu inte den samhällsekonomiska vinsten kommer att uppgå till de beräknade 34 miljonerna utan blir betydligt mindre, om ens någon. Jag vill också återkomma till begreppet tillfredsställande transportförsörjning och be kommunikationsministern att här och nu förklara varför vi inte kan få en definition på detta begrepp. Att få det definierat kan väl inte anses som en orimlig begäran från gotlänningarnas sida efter alla de skriverier som varit om den här frågan och om detta begrepp.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

Liknande förfarande har ju använts tidigare när det gäller SJ, där tidtabeller givits en sådan utformning att det varit omöjligt för människor att resa med tågen. Sedan har man med statistikens hjälp kunnat lägga ned vissa järnvägslinjer. Trots den korta tid jag har till mitt förfogande skall även jag säga några ord om M/S Gute. Fartyget är byggt som godsfärja, varför det inte uppfyller rimliga krav när det gäller tillgänglighet och komfort för människor. Trapporna är smala och branta. Trösklarna är höga. Hiss och handikapptoalett saknas. För att kunna resa med Gute måste man vara ung och frisk och inte ha småbarn eller bagage med sig. Gute kan transportera högst 66 passagerare. När fartyget går med s.k. farlig last får endast 39 personer plats. Detta skall jämföras med de 80-90 passagerare som i vanliga fall brukar följa med på varje resa under vinterhalvåret. För att komma till fartygets enda allmänna utrymme måste passagerarna först gå ombord på trailerdäck och sedan ta sig uppför en fyra våningar hög och 70 cm bred trappa. Detta utrymme, som kallas salong, är endast 10x5 meter. Där skall alltså 66 passagerare trängas. Hundar är inte tillåtna inne i salongen, varför hundägarna måste sitta ute i korridorerna tillsammans med sina hundar. Man kan lätt föreställa sig vilket inferno det kan bli i det lilla utrymmet när det blåser och passagerarna är sjösjuka, när det är för kallt att gå ut och spy på däck och de få toaletter som finns är överbelastade. Gute saknar stabilisatorer, vilket innebär att fartyget rullar och kränger 94 kraftigt när det blåser. När höststormarna sätter in måste man därför parera för vågorna. Vid en så lång överfart som sträckan Visby-Oskarshamn utgör blir det då svårt att hålla tidtabellen. Krängningarna blir särskilt kännbara i fartygets s.k. salong, eftersom denna ligger högt upp i akterbyggnaden. Vid kuling och sidvind blir det problem att få möblemanget att stå stilla. Härtill kommer att fartyget på grund av sina förhållandevis små motorresurser har svårt att bryta is, varför det förmodligen måste ha ständig isbrytarhjälp om det blir en sträng vinter. Och kostnaderna härför kan bara de komma att uppgå till sådana belopp att experimentet med Gute kan bli en dyr affär. Genom att sätta in Gute på Oskarshamnslinjen bryter regeringen och transportrådet inte bara mot lagen om handikappanpassad kollektivtrafik utan även mot de föreskrifter som transportrådet självt utfärdat om handikappanpassning av icke nya fartyg: Det är märkligt, herr talman, att transportrådets beslut har godkänts av en regering som representerar ett politiskt parti som i varje valrörelse brukar framställa sig självt som den enda garanten för de handikappades trygghet. Gotlandstrafiken på Oskarshamnslinjen bör liksom under den gångna lågsäsongen bedrivas med M/S Gotland eller annat fartyg som är byggt för personbefordran. Detta kan också ske inom ramen för de medel som riksdagen anvisat. Gotlandsbolaget har nämligen givit transportrådet en skriftlig garanti, som innebär att bolaget förklarat sig berett att självt stå för eventuella kostnader utöver de 51 milj.kr. som riksdagen anslagit i transportstöd för 1987. När regeringen och transportrådet inte accepterat den av Gotlandsbolaget ställda garantin förvägrar man inte bara den gotländska befolkningen ett berättigat krav på människovärdiga möjligheter att ta sig till södra Sverige utan också 40-50 av Gotlandsbolagets anställda fortsatt arbete. Så många blir nämligen Gotlandsbolaget tvunget att friställa på grund av trafiken med Gute. Med Gute i persontrafik och M/S Gotland liggande vid kaj flera dagar i veckan sparar man 3—4 milj.kr., men det lär kosta staten minst lika mycket att ge stöd åt de personer som blir utan jobb. Nu är det inte bara under lågsäsong som gotlänningarna fått vidkännas försämringar i persontrafiken. Sommaren 1987 kommer ytterligare nedskärningar på sydlinjen att äga rum, trots att resandestatistiken för denna linje visar en kraftig ökning av antalet resenärer under juni och juli. Nedskärningar i Gotlandstrafiken slår hårt mot Gotlands näringsliv och turism. Känslan av att Gotland är en avkrok hotar att sprida sig och kan leda till att företag och turister avstår från kontakter med ön. Ett tecken på oro i den riktningen återspeglas redan i det stora antal varsel som föreligger vid företagen på ön. Ungefär 3 000 gotlänningar i åldersgruppen 16-64 år står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är var åttonde arbetsför gotlänning. Herr talman! Gotland har i historien blivit illa behandlat av väder och vind, av sjörövare och av danskar och ryssar, men av svenska regeringen aldrig så illa som nu. Det som håller på att ske är i vissa avseenden jämförbart med den brandskattning som danske kungen Valdemar Atterdag genomförde i Visby år 1361. Nu tar man visserligen inget guld eller silver, man plundrar inga kyrkor. Men genom att man steg för steg försämrar Gotlands förbindelser med fastlandet utarmar man ön på dess näringsliv och turism och gör framtiden svår för tusentals människor. På sikt kan man ställa till större skada än den danske kungen. Hade kommunikationsministern varit närvarande vid debatten om Gotlandstrafiken den 2 juni skulle han själv ha känt stämningarna och med litet god vilja förmått regeringen att säga nej till Gute. Men man skall inte vara sämre än att man kan ändra sig och ge avkall på litet politisk prestige till förmån för en rättvis behandling av en del av vårt land. Jag uppmanar därför kommunikationsministern att uppdra åt transportrådet att snarast avveckla trafiken med Gute och sätta in passagerarfartyg i stället. Kan vi räkna med att det blir på det viset, herr kommunikationsminister?

Herr talman! Även jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. Eftersom det inte förekom något arbete här i kammaren under den senaste veckan har jag dagligen träffat mer eller mindre upprörda gotlänningar, som har framfört många synpunkter på resandet i allmänhet och Oskarshamnstrafiken i synnerhet. Jag har hört många berättelser om resandets vedermödor. Skolklasser har inte kunnat resa på skolresa därför att båten inte samtidigt kan ta en skolklass med lärare och det bara finns en avgång per dygn. Handikappade har fått bäras ombord. Allergiker har inte vågat åka med Gute därför att fartyget saknar särskilda utrymmen för husdjur. Dessa reaktioner, liksom debatten här i dag, visar med all önskvärd tydlighet att lastfärjan Gutes historia som passagerarfartyg i reguljär Gotlandstrafik måste bli mycket kort. Handikapprörelsen har med all rätt reagerat kraftigt på den försämring det innebär att personer med rörelsehinder hänvisas till vissa dagar i veckan eller till att ta omvägen över Nynäshamn. Bl.a. har HCK, som i sin tur representerar 26 handikappförbund, med detta beslut som utlösande faktor lämnat transportrådets styrelse, dit man tidigare var adjungerad. Detta sker i missnöje över att lagen om handikappanpassning av kollektivtrafiken inte följs. Jag hade hoppats få höra kommunikationsministern säga att någon sådan här säsong skall vi inte behöva uppleva mer. Det är bra att kommunikationsministern vill ha en rationell fartygsflotta i Gotlandstrafiken. En sådan innefattar enligt min mening inte något lastfartygipassagerartrafik. På Oskarshamnslinjen bör ett rationellt fartyg sättas in så fort det bara låter sig göra. Det skulle vara upplyftande att få höra om kommunikationsministern delar min uppfattning i det avseendet. Vi gotlänningar är väl införstådda med bakgrunden till försämringarna i trafiken. Vi känner till den snabba kostnadsutvecklingen och Gotlandsbola gets stora budgetmiss inför 1984. Men, herr talman, detta är ingenting som vi har kunnat påverka. Det gör inte heller passagerarplatserna fler eller handikapptillgängligheten större på M/S Gute. Vad Gotlandstrafiken egentligen kostar vet vi inte förrän året är slut och räkningen kommer. Det har diskuterats 3-4 milj.kr. Flera talare har här sagt att så stor kommer besparingen inte att bli, och det tror inte jag heller. Att man inte kan fastställa vilken summa detta egentligen tillför statskassan, om ens någonting, är ett av skälen till att konkurrensen inom Gotlandstrafiken bör öka och en annan trafikkonstruktion än den som i dag gäller skapas. Jag har tidigare sagt här i kammaren att det bara finns två möjliga förklaringar till kostnadsläget i Gotlandstrafiken. Den ena är att det faktiskt kostar så här mycket att upprätthålla en tillfredsställande transportförsörjning mellan det övriga Sverige och den största ön i landet — och det är ju någonting som alla säger sig vilja ställa upp för. Den andra möjligheten är att nuvarande avtalskonstruktion är oförmånlig för staten, och i så fall bör en annan konstruktion till. Kommunikationsministern säger i sitt svar att den nuvarande lösningen, att använda M/S Gute i persontrafik, är att betrakta som en övergångslösning och att nytt tonnage bör anskaffas. Det är min förhoppning att detta kommer att ske snarast på Oskarshamnslinjen och att detta nya, mer ändamålsenliga tonnage skall ägas av staten i stället för att man som i dag knyter staten allt starkare till ett visst privat företag, som på så sätt enbart befäster sin monopolställning. Herr talman! Vi gotlänningar måste kunna räkna med att staten garanterar oss en tillfredsställande bastrafik. Vi måste själva engagera oss i arbetet med att ta reda på hur den här trafiken skall se ut. Ett försök i det avseendet har gjorts av Gotlands arbetarekommun. Det gäller den principskiss som jag hänvisar till i min interpellation.

Herr talman! I våra förhandlingar med Sovjetunionen om gränsdragningen i Östersjön tycks vi ha stora svårigheter att få den sovjetiska sidan att begripa att Gotland är en integrerad del av Sverige och att mittlinjen i Östersjön skall dras från denna utgångspunkt. Gotland är faktiskt ingen obebodd ö i Östersjön. Där bor och verkar närmare 60 000 svenska medborgare, som har — åtminstone borde de ha — samma rättigheter som alla andra svenska medborgare. Dessa elementära fakta, herr talman, verkar vara svårbegripliga inte bara för sovjetiska utan tyvärr också för en del svenska myndigheter. Häromdagen kunde vi läsa i pressen att socialstyrelsen publicerat en karta med fakta om sjukvården i krig där Gotland inte existerade som en del av Sverige. Tyvärr är det inte första gången — men förhoppningsvis är det ändå sista gången — som svenska myndigheter gör sig skyldiga till liknande fadäser när det gäller Gotland. Nu är detta inte kommunikationsministerns ansvarsområde. Jag tackar honom för svaret på både min och andra ledamöters interpellationer om Gotlandstrafiken. Men även när det gäller trafikpolitiken måste man ställa frågan om ansvariga myndigheter betraktar Gotland som en jämlik del av Sverige. På fastlandet bygger vi vägar, så att människor fritt kan förflytta sig kors och tvärs över landet. För stora kostnader byggde vi en bro mellan fastlandet och Öland utan att ha en tanke på att ta ut någon avgift av dem som använder bron. Till många av våra öar — det gäller även små öar — har vi landsvägsfärjor drivna av statens vägverk, vilka utan kostnad fraktar både passagerare och bilar. Men när det gäller gotlänningarna är det som bekant sämre beställt. Trafikstandarden försämras. Tidtabellerna är inte precis människovänliga. Taxorna är höga, högre än SJ:s tågtaxor. Sven Hulterström är självfallet medveten om vilken betydelse färjetrafiken har för gotlänningarna. Färjan är — som de själva uttrycker det — deras väg, bro och järnväg. Taxor och bekvämlighet borde anpassas därefter. Arbetslösheten är hög på Gotland, och de bristfälliga kommunikationerna med fastlandet är naturligtvis en akilleshäl för näringslivet. Det gäller också turismen, som är en av Gotlands allra viktigaste inkomstkällor. Förbättrade och förbilligade kommunikationer skulle kunna innebära ett uppsving för turismen. Sven Hulterströms svar i dag inger inte mycket hopp om att något radikalt nytänkande är på gång i regeringskretsar.

Statsmakternas fulla ansvar för Gotlandstrafiken borde markeras genom att Gotlandsbolaget förstatligas och tas över av SJ. Eller kan kommunikationsministern ange något vettigt skäl till att privata intressenter skall vara inblandade i den livsviktiga trafiken till och från Gotland?

Herr talman! När man lyssnar på denna debatt får man lätt uppfattningen att Gotlandstrafiken endast har en färja, som heter Gute, men så är lyckligtvis inte fallet. Jag utgår från att Jerry Martingers inlägg inte var representativt för moderata samlingspartiet — jag noterade nämligen att trafikutskottets vice ordförande, moderaten Rolf Clarkson, reste sig och gick ut ur kammaren när Jerry Martinger öste på som värst. Jag vet inte om det berodde på Jerry Martingers inlägg eller på någonting annat, men jag fick vissa funderingar. Orsaken till den debatt om Gotlandstrafiken som har förts på senare tid är, som kommunikationsministern mycket riktigt påpekade, den snabba kostnadsutvecklingen. Statens kostnader för Gotlandstrafiken ökade mycket kraftigt i slutet av 1970-talet, från ca 20-30 till 80 milj.kr. 1981. Detta föranledde en enig riksdag att i flera omgångar uttala att kostnadsutvecklingen för Gotlandstrafiken måste hejdas. Transportrådet fick också regeringens uppdrag att komma med förslag som skulle reducera statens kostnader för Gotlandstrafiken utan att för den skull tumma på kravet på en tillfredsstäl — Prot. 1986/87:18 lande transportförsörjning. Kostnaden kunde också reduceras rätt avsevärt 4 november 1986 under några år. För 1984 beräknades statens kostnader till ca 40 milj.kr., = AY fn mrs men det visade sig sedan att utfallet blev hela 71 milj.kr. Det var också därför som regeringen förra året skrev till riksdagen och meddelade att denna kostnadsutveckling inte stod i överensstämmelse med de riktlinjer som riksdagen tidigare hade dragit upp. Det var detta som resulterade i den proposition om färjetrafiken till Gotland som riksdagen behandlade i våras, där ett enigt utskott och en enig riksdag ställde sig bakom ett anslag på 59 milj.kr. för budgetåret 1986/87. Det innebar också att vi ställde oss bakom de förslag i propositionen som utgick från att man skulle kunna minska statsbidragen med 10-15 milj.kr. per år. I propositionen står följande: ”Jag bedömer det som möjligt att dra in på den minst lönsamma trafiken och därigenom minska anspråken på statsbidrag med 10-15 milj.kr. per år. Tänkbara åtgärder är att det äldsta fartyget Thjelvar tas ur trafik och att utbudsförändringar under lågsäsong i Oskarshamnstrafiken genomförs. Det gäller då turer med mycket låg beläggning.” Detta har också samtliga interpellanter ställt sig bakom — de som nu på ett radband går upp i denna talarstol och är så missnöjda. Ett undantag är Ulla Petterssons interpellation, som är framåtsyftande och där det också finns förslag till konstruktiva lösningar för framtiden. Övriga interpellanter gör det litet för bekvämt för sig; först ställer de sig bakom de anslag som riksdagen beslutar om, och sedan uttrycker de sitt missnöje på detta sätt. De skulle i stället ha begärt ökade anslag, men det har de inte gjort. Det är också för att Gotlandstrafiken skall kunna hållas inom en kostnadsram på 59 milj.kr. som Gute har satts in under lågtrafiksäsong i det södra omloppet. Det gäller måndag och tisdag under viss tid och måndag till onsdag under en annan tid. f Jag vill också hålla med om, herr talman, att Gute inte är någon bra långsiktig lösning för det södra omloppet. Jag vill samtidigt framhålla att Gute inte är enbart ett lastfartyg. Fartyget är anskaffat för färjetrafiken till Gotland med både godsoch persontransporter. Det bör också i detta sammanhang framhållas att det finns alternativ till Gute, nämligen val av en annan resdag eller möjligheten att ta flyget. Det är riktigt att också flyget till Gotland är starkt subventionerat. Herr talman! I och med utgången av 1987 går det gällande avtalet ut. Därför anser man i transportrådet att det inte nu går att binda upp sig för nytt tonnage. Men jag tycker att det viktiga är vad som skall hända 1988. Transportrådet har också fått i uppdrag att förhandla fram en lösning för Gotlandstrafiken när det nuvarande avtalet med Gotlandsbolaget löper ut. Jag är fullständigt övertygad om att vi då kommer att ha en tonnagesammansättning på det södra omloppet som alla kommer att vara nöjda och tillfredsställda med.

Herr talman! Regeringen har gjort ett stort misstag när den har låtit sig ledas av det byråkratiska transportrådet i frågan om Gotlandstrafiken. Det är 9” omdömeslöst att t.ex. tvinga resenärer att mellan Oskarshamn och Gotland åka med en färja som främst är avsedd för godstrafik. Att sätta in en färja som gamla, handikappade och barnfamiljer i princip inte kan åka med måste upplevas som stötande. Man får närmast intrycket att transportrådets syfte är att avskräcka en del av allmänheten från att åka färja mellan Gotland och Oskarshamn resp. Öland. Det är i och för sig inte överraskande att transportrådet aktivt arbetar för att avveckla en stor del av Gotlandstrafiken. Det har tyvärr framgått av rådets agerande under senare tid. Däremot vore det uppseendeväckande om regeringen väljer samma linje. I så fall försöker regeringen köra över en majoritet av Sveriges riksdag; det är jag övertygad om. I trafikutskottets betänkande 1985/86:26, som riksdagen ställde sig bakom så sent som i våras, framgår det tydligt att man utgår ifrån att en god komfort och hög service skall erbjudas alla som reser med färjorna. Att några månader senare sätta in lastfärjan Gute i trafiken mellan Gotland och Oskarshamn är, som jag ser det, ett hån mot gotlänningarna och alla andra resenärer. Jag förutsätter nu att kommunikationsministern inser att lastfärjan Gute måste ersättas med färjor som verkligen är avsedda för persontrafik. Det vore dessutom klokt av regeringen att frikoppla transportrådet från att i fortsättningen reglera och styra Gotlandstrafiken. Regeringen borde också kunna ge mer utrymme för privata initiativ rörande trafiken till Gotland. En sådan ny inriktning skulle kunna ge underlag för en avsevärt bättre trafik mellan Gotland och fastlandet och även till Öland. Kommunikationsministern har nyligen i ett pressmeddelande sagt att regionala hänsyn måste tas vid utformningen av trafikpolitiken. Det är en klok ståndpunkt. Det är ännu viktigare att i konkret handling leva upp till sådana ståndpunkter i regionala sammanhang. Såväl Gotland som Oskarshamnsregionen och även Öland tillhör områden av landet som sannerligen är ibehov av regionala insatser. Det gäller också i hög grad på det trafikpolitiska området. Debatten omkring Gotlandstrafiken har under senare år gått snett på en punkt. Den har mest kretsat kring frågan om att samhället har gjort för stora ekonomiska insatser för Gotlandstrafiken. Det är givetvis en felaktig ståndpunkt. För att få en balans i den här debatten borde man ta hänsyn till att staten subventionerar t.ex. SJ:s investeringar i Stockholmsområdet. Den skattesubventionen sker i ett befolkningstätt område. Den sker i ett område som är ekonomiskt starkt. Vid en jämförelse med de ekonomiska insatser som bl.a. görs för kollektivtrafiken i detta område borde kommunikationsministern inte ha några större svårigheter att argumentera för rimliga krav på service och komfort för Gotlandstrafiken. Att snabbt ersätta Gute med en färja som är avsedd för persontrafik borde vara en av kommunikationsministerns omedelbara uppgifter. Jag menar att det är nödvändigt, om Sven Hulterström skall bli trovärdig i sina regionalpolitiska uttalanden.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till de inlägg som hittills har gjorts i debatten anser jag det motiverat att — liksom Olle Östrand — påminna om att det faktiskt inte är vare sig transportrådet eller regeringen som driver någon = Prot. 1986/87:18 särskild politik när det gäller Gotlandstrafiken, utan att det är riksdagen som 4november 1986 tagit de grundläggande besluten. Det var riksdagen som fattade beslutetsom 7 om låg till grund för transportrådets uppdrag att finna förutsättningar för trafiken på en kostnadsnivå av 40 milj.kr. Det var också riksdagen som så sent som i juni i år — visserligen med något delade meningar i olika delfrågor — i de grundläggande frågorna enigt slog fast att den trafikuppläggning man planerade inte kunde anses strida mot vad man lägger in i begreppet en tillfredsställande trafikförsörjning. När Olle Östrand påminner om att flera av de interpellanter som i dag framför kritik mot trafiken var med om att fatta beslutet skulle jag för egen del kunna göra det tillägget att flera av interpellanterna också var med i den riksdag som fastställde nivån 40 milj.kr., vilket jag däremot inte var själv. Det är nyttigt att påminna om den bakgrunden när orsakerna till att det finns ett missnöje med trafiken, såsom den har utformats, nu diskuteras. Vissa grundläggande förutsättningar har riksdagen beslutat om, och det är inte så att regeringen låter sig ledas av transportrådet, som Gösta Andersson menade. Vad som nu framför allt är intressant att diskutera är givetvis hur trafiken skall utformas framöver. Vi skall heller inte utgå från att kommande riksdagar kommer att anse att det inte finns några begränsningar för de anslag som kan beviljas till Gotlandstrafiken.

Om man skall ange några punkter för en sådan inriktning skulle det vara att en bra och effektiv trafikförsörjning till en samhällsekonomiskt sett rimlig kostnad bör vara en förutsättning för en ny avtalsperiod för Gotlandstrafiken — hur den nu skall gestalta sig. Fortsatt trafik på en nordlig och en sydlig linje året runt är en annan förutsättning. Jag har redan i svaret sagt att bashamnsalternativet inte längre är aktuellt, men Jerry Martinger återkom till att de nuvarande åtgärderna skulle vara ett led i ett återupptagande av detta alternativ. Till det vill jag säga att en utgångspunkt för den framtida lösningen bör vara att man får trafik på en nordlig och en sydlig linje året runt. Man bör hitta former för ett avtal som skapar incitament för den som driver trafiken att utveckla och förbättra den, samtidigt som samhällets kostnader på något sätt skall vara kontrollerbara. Det har de inte varit under den nu pågående avtalstiden. Dessutom bör man undersöka möjligheterna att förutom ett statsunderstött basutbud året om erbjuda ett kompletterande trafikutbud under högsäsong. Detta bör vara rimliga utgångspunkter för en kommande period — vem man än sluter avtal med. Det är vad man just nu förhandlar om. Vad jag nu sagt kanske också har gett svar på Ulla Petterssons fråga om inte kommunikationsministern på något sätt har beaktat Gotlands arbetarekommuns skiss för hur man skulle vilja lösa trafiken framöver. Jag tror att jag lugnt kan säga att dessa punkter i rätt hög grad sammanfaller med den skiss som arbetarkommunen på Gotland har överlämnat till regeringen och som 101 visar hur trafiken bör vara. Det är intressant att här höra hur välvillig man från olika håll är till att vara mer generös både när det gäller anslagen och när det gäller utformningen av Gotlandstrafiken. Jag tycker då att det är viktigt att påminna om att om den generositeten finns också i de partier som är representerade i debatten här i dag och om transportrådet eller regeringen skulle önska lägga upp trafiken på ett annat sätt, så behöver man faktiskt inte finna sig i det — då finns det en majoritet här i riksdagen för ett beslut om en annan anslagsnivå och en annan trafikutformning. I så fall är inte riksdagen beroende av regeringens åtgärder i dessa avseenden. Jag är rädd för att vi när det kommer till beslut kanske trots allt hamnar där vi hamnade i juni, då flera av de partier som deltar i debatten i dag, trots att man kritiserar Gotlandstrafiken inte var beredda att föreslå en mer generös kostnadsram för Gotlandstrafiken. Det är inom den ramen som regeringen har att hålla sig, och det är inom den ramen som transportrådet har att hålla sig. Vi skall se detta som vi nu har åstadkommit som en tillfällig lösning. Låt oss koncentrera oss på att åstadkomma en bättre lösning i nästa avtalsperiod!

Herr talman! Det var ett positivt besked som statsrådet Hulterström lämnade — jag hoppas att jag får uppfatta det så — att man skall bedriva trafiken framöver i stort sett som i dag med en nordlig och en sydlig linje. Men det har vi som sagt redan i dag — det är tyvärr detaljer i trafiken som vi har hakat upp oss på. Jag vill påminna om vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att jag har ställt mig bakom riksdagens beslut i våras och att jag vill att man skall ta upp förhandlingar inom den ekonomiska ramen. Folkpartiet är i dag inte berett att diskutera höjda anslag, men med tanke på det som framkom under vårens debatt borde man kunna se över om det inte finns möjlighet att ordna trafiken bättre inom denna ram. Gotlandsbolaget kör redan i dag med M/S Gotland på dagar när man enligt tidtabellen skulle köra med Gute; när man väntar sig många resande går båda båtarna parallellt. Men man får inte företa sådana förändringar utan att fråga transportrådet. Man måste för varje beslut man fattar ha transportrådets tillstånd, t.ex. om man skulle vilja lämna en rabatt till en gruppresa. Jag tycker att det är väsentligt att gotlänningarna inte känner sig behandlade som ”di sma undar jårdi”, som de säger: di sma undar transportrådet. Det är viktigt att de känner sig jämställda med övriga svenskar i transportfrågor. Jag vill också säga något om taxorna. Olle Östrand tog här upp flyget. Jag tycker att det är bra att vi har fått mera flyg. Bl. a. har Gotlandsbolaget satt in flyg på Oskarshamn, och då med en något större maskin än den som jag själv flög med härom dagen från Kalmar — den var definitivt inte handikappanpassad. Min tanke var tidigare att man möjligen skulle kunna erbjuda de handikappade en flygmöjlighet eventuellt till rabatterat pris, men den maskinen var ungefär lika svår att använda sig av som M/S Gute med sina trappor. Även om flyget är subventionerat har gotlänningarna tyvärr inte den rabattmöjlighet på flyget som de har på båten. Därför blir taxorna väsentligt högre. Tur och retur med hytt ena vägen kan en gotlänning resa för 180 kr. — flyget tur och retur till Oskarshamn kostar 600 kr.